Herr talman! Herr Bengtson i Solna framhöll att det fanns motioner även från vårt håll när det gäller propositionen om hyresregleringens avskaffande. Ja, men det var inga partimotioner utan bara enskilda motioner av detaljkaraktär, med undantag av herr Lundbergs. Det är väldigt stor skillnad i en så viktig fråga som denna. Sedan frågade herr Bengtson i Solna, hur det går med den unga familj som inte kan få annat än en ny lägenhet. Men om familjen har blivit tilldelad en ny lägenhet av bostadsförmedlingen, blir den inte därmed diskvalificerad för andra lägenheter. Det går mycket bra att ordna den saken på sikt. Om vi bygger 3 500 eller 4 000 lägenheter i Malmö kan vi inräknat byteslägenheterna få 6 000 lägenheter till bostadsförmedlingens förfogande. Många av dessa byteslägenheter är bra äldre moderna eller halvmoderna lägenheter som kan tilldelas både ungdomar och ekonomiskt svaga familjer. Så sker också. Men det behövs en effektiv bostadsförmedling för att genomföra detta, och vi får hoppas att förhållandena även i Stockholm skall bli någorlunda vettigi ordnade. Det är inte nu fallet. Både herr Bengtson i Solna och jag har talat för en lagfäst bytesrätt. En sådan skulle skapa stora möjligheter att bättre lösa detta problem. När vi reservanter lämnade tredje lagutskottet trodde vi, att de borgerliga ledamöterna som stannade kvar skulle ha en chans att skriva sig samman. Men när man ser de många reservationerna, där de borgerliga ledamöterna dels delas upp i partier, dels delar partirepresentanter mellan sig förstår man att det var ett fruktlöst arbete. Vi bara beklagar att de i den situationen inte kunde åstadkomma en bättre produkt än den som nu ligger på riksdagens bord. Herr Bengtson i Solna fruktade att det kunde bli en rivningsvåg. Men det förutsätter att byggnadsnämnderna, fastighetsnämnderna och hyresnämnderna är alltför slappa i bevakningen och ger rivningstillstånd för goda fastigheter. De flesta städer sovrar noggrant och ser till att det endast är verkliga saneringsfastigheter som rivs, medan ägarna av Övriga fastigheter åläggs att rusta upp dem. Jag skulle vilja rekommendera den vägen för alla orter. Någon större risk för obefogade rivningar behöver då inte finnas. Man har ju t.o.m. fått regeringens löfte om stöd att förbättra äldre fastigheter. Om det blir en rivningsvåg beror sålunda helt på hur saken sköts i kommunerna; det är de som har ansvaret härvidlag. Herr Bengtson i Solna kastade ut påståendet att hyresgästföreningen i Stockholm är kommunistinfekterad. Det är absolut felaktigt. Kommunister får liksom andra vara med i rörelsen och en förening har naturligtvis rätt att ta ställning såsom man gjorde. Men beskriv det inte på detta sätt — det är helt felaktigt.

Herr talman! Herr Svenning urskuldar sig och sitt parti med att det från socialdemokratiskt håll bara fanns enskilda motioner. Det fattas bara, att vi skulle ha haft en socialdemokratisk partimotion utöver propositionen och återkallandet av propositionen. Då hade ju virrigheten varit fullständig. Herr Svenning säger att det endast var i detaljfrågor man motionerade från socialdemokratiskt håll. Jag tycker att herr Svenning skall tala med herr Lundberg och herr Hagnell om den saken. Herr Svenning säger vidare, att när socialdemokraterna lämnade utskottet, så borde de borgerliga ha kunnat göra upp. Men varför skall vi gå ifrån våra ståndpunkter bara för att socialdemokraterna gjort det? Vi var beredda — och det var även jag, fast jag inte var invecklad i detta spel — att göra kompromisser. Jag har fört fram egna kompromissförslag, som jag inte här har någon anledning att nu redogöra för, både till folkpartiet och socialdemokraterna för att man skulle kunna enas. Det fanns — och det kan väl herr Svenning inte förneka — en verklig kompromissvilja även under det sista sammanträdet. Men regeringen hade tydligen redan veckan förut bestämt sig: absolut underkastelse eller återkallande av propositionen. Det har framkommit sådana upplysningar, att man måste dra slutsatsen att regeringen gjort detta redan en vecka före skådespelet här i riksdagen. I fråga om rivningarna skall jag inte jäva vad herr Svenning säger. Jag vill bara understryka vad jag nyss sade, nämligen att ingen byggnadsnämnd i världen kan stå emot den rivningsvåg som kommer. Om ett hus av en eller annan anledning förfaller, är det riskabelt att låta det stå kvar, och då måste det rivas. Vi behöver bara tänka på allsköns elände som förekommit i Träsket här i Stockholm. Byggnadsnämnden måste ge rivningstillstånd.
Herr talman! Det är riktigt som herr Bengtson i Solna säger, att det fattades en partimotion, nämligen vår. Det finns ingen anledning att i detta sammanhang tala om en socialdemokratisk partimotion. Vidare frågar herr Bengtson i Solna, varför de borgerliga inte skulle kunna hålla fast vid sina motioner och varför de skulle kompromissa. Nej, ingen begär det. Tvärtom vill jag ge en eloge till herr Bengtson för att hans parti höll fast vid förslaget om en övergångstid på fyra respektive två år. Det hedrar högerpartiet; det hade åtminstone en linje. Vad jag absolut måste bemöta är herr Bengtsons i Solna påstående, att regeringen bestämt sig veckan förut. Jag kan försäkra, att budet om fyra års övergångstid stod fast klockan tio minuter i tre, alltså tjugo minuter före konseljen. Detta framhöll på ett mycket klart sätt vår talesman i utskottet. Herr Bengtsons påstående är således alldeles felaktigt; samtliga utskottsledamöter i övrigt kan vittna om att 'det i verkligheten förhöll sig så som jag säger. Hade man godtagit budet om fyra års övergångstid — ett förslag som även herr Bengtson anslutit sig till — hade saken varit klar.

Herr talman! För två veckor sedan, d. v. s. en vecka före detta skådespel, framförde herr Svenning ett förslag i utskottet. Det togs förvisso inte upp som ett yrkande.

Man hade redan satt i gång vissa undersökningar. Jag frågade herr Kling förra veckan och jag har frågat honom i dag vilka direktiv han givit experterna och när han lämnat dessa direktiv. Svaret på den frågan skulle vara mycket belysande för ansvarsfördelningen. Den :»kompromissmöjlighet» som fanns klockan fem i tre, som herr Svenning uttryckte det, innebar underkastelse under regeringens villkor. Detta uttrycktes mycket klart av den socialdemokratiske talesmannen i utskottet, och på den punkten kan inte min upp fattning ändras, vad herr Svenning än säger.

Herr talman! I det tämligen unika utlåtandet nr 58 från tredje lagutskottet finns mitt namn vid en av de avgivna reservationerna. I övrigt har jag helt följt utskottets majoritet. Mitt inlägg kommer således att beröra dels den reservation jag biträtt, nämligen reservationen I vid A i utskottets hemställan, dels utskottsutlåtandet i övrigt och de ändringar som har föreslagits i det som en gång var Kungl. Maj:ts proposition. Innan jag går in på de olika detaljerna skall jag emellertid göra några allmänna reflexioner. Det är, som alla vet, mycket ovanligt att regeringen tar tillbaka en avlämnad proposition. Under de år som jag har tillhört riksdagen — och det är snart ett par decennier — har det såvitt jag kan minnas inträffat endast två gånger. Ännu ovanligare är det att regeringen som skäl för sin åtgärd hänvisar till ändringsförslag som avgivits av representanter för oppositionspartierna. Det är inte uteslutet att regeringens tillbakadragande av propositionerna 141 och 171 år 1967 kommer att gå till historien som en fullkomligt enastående händelse i den svenska riksdagens historia. Jag instämmer med herr Bengtson i Solna i att detta kan bli ett intressant fält för framtida historieforskare. Men huruvida det också kommer att kasta någon speciell glans över regeringskonsten av år 1967 återstår att se. Regeringen Erlander brukar ju berömma sig av att våga ta ansvaret för förslag som inte är särskilt populära. Det hänvisas då mycket ofta till omsättningsskattens införande. Såvitt jag har kunnat förstå var oppositionen mot det förslaget en gång i tiden betydligt fränare än den som har mött de förslag som förelåg om en ny hyreslag stiftning. Ändringsyrkandena gick den gången i vissa fall betydligt längre, även om man inte yrkade avslag på propositionen. Men den gången var det aldrig fråga om att dra tillbaka propositionen. Saken fick ha sin gilla gång. Man kunde peka på flera andra exempel. I själva verket utsätts som vi alla vet i detta hus ett stort antal propositioner för i sak mera genomgripande ändringsförslag än dem som drabbat propositionen om den nya hyreslagstiftningen. För dem ute i landet som känner till hur riksdagen arbetar och även för andra åskådare till detta drama i Sveriges riksdag måste regeringens handlande framstå som fullkomligt obegripligt. Det skäl som regeringen åberopat för att dra tillbaka propositionen är vad man kallar folkpartiets och centerpartiets »agerande i riksdagen såväl motionsvägen som i tredje lagutskottet» och man framhåller att detta »agerande» visat att »den önskvärda enigheten inte kan uppnås». Värdet — eller rättare sagt bristen på värde -— i detta argument diskuterades ganska lidelsefullt vid remissdebatten, om jag får kalla den så, i onsdags förra veckan, och jag skall inte här gå in närmare på det. Låt mig bara erinra om att behandlingen i tredje lagutskottet av propositionen och de motioner den föranlett har skett på lika sakliga grunder, inte minst vad mittenpartierna beträffar, som i fråga om andra förslag. Beskyllningar mot mittenpartiernas representanter i tredje lagutskottet för manipulationer och fiffel vill jag ännu en gång tillbakavisa. Vad jag för dagen närmast vill påpeka är vissa motsägelser mellan argumenten i Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen med återkallande av propositionen och de formuleringar som socialdemokraterna använt i utskottsutlåtandet. I regeringens skrivelse heter det t.ex. att mittenpartiernas ändringsförslag »bidragit till att driva fram oro bland hyresgästerna om reformens innebörd». Flera talare påpekade vid.onsdagens debatt i förra veckan, att denna oro fanns redan dessförinnan — den skapades icke av mittenpartiernas motioner. I den socialdemokratiska reservationen till utskottsutlåtandet vid punkterna C—H medges också att oron tillkommit av andra skäl, t.ex. sensationsartiklar i dagspressen, men att den, som det heter, »kraftigt underblåsts genom de aktuella mittenpartimotionerna». Även om denna »kraftiga underblåsning» i och för sig icke kan bevisas, så finns det i alla fall en glidning mellan regeringens beskyllningar i skrivelsen till riksdagen och de socialdemokratiska ledamöternas beskyllningar i utskottsutlåtandet. Man har blivit något försiktigare när det gäller uttryckssätten, och det kan vara värt att notera med en viss tillfredsställelse. Vidare bör vi lägga märke till att påståendet i regeringens skrivelse om att mittenpartiernas »förslag om långa övergångstider» visat att »man ej längre anser det brådskande med hyresregleringens avskaffande» icke har återkommit i nyss omnämnda reservation.

Herr talman! Med hänsyn till dessa faktorer förefaller återtagandet av propositionen på de av socialdemokraterna uppgivna skälen som ännu obegripligare. ; Beträffande kompromissförslaget på tre och fem år har det sagts att det inte går att kompromissa med en kompromiss. Herr Svenning var i viss mån inne på detta i sitt anförande för en stund sedan, och statsrådet Olof Palme har uttryckt samma mening i en artikel i Aftonbladet. även denna argumentering synes mig mycket tunn. För det första har väl inte riksdagsledamöterna uppfattat propositionen som en kompromiss. Det kan hända att det gjordes kompromisser vid de utredningar som föregick propositionen, men propositionen som sådan är, såvitt jag förstår, inte någon kompromiss mellan olika parter. Den utgör helt enkelt regeringens förslag i denna fråga. För det andra skulle detta skäl ha omöjliggjort andra ändringsyrkanden och kompromisser i utskottet. Kunde man inte kompromissa om övergångstiden skulle man följdriktigt inte heller ha kunnat kompromissa på andra punkter, om regeringsförslaget redan i och för sig varit en kompromiss. Men vid utskottsbehandlingen var vi faktiskt inne på åtskilliga kompromisser under den tid då propositionen och motionerna fick behandlas, d. v. s. innan regeringens ingripande skedde. Vi kompromissade t.ex. beträffande jämförelseprövningen av olika lägenhetstyper, bevakningen av utvecklingen på den framtida hyresmarknaden och utsträckning av bytesrätten. Så långt fanns det en uppenbar vilja på båda sidor att komma överens. Varför skulle det då vara så omöjligt att åstadkomma en kompromiss beträffande övergångstiden? Ju mer man tänker på denna sak, desto klarare framstår regeringens beskyllningar mot mittenpartierna som svepskäl. Det är tydligt att anledningen till att propositionen dragits tillbaka är en helt annan. Vilken denna anledning är klarlade flera talare under förra veckans debatt på ett tillräckligt övertygande sätt. Troligen kommer vi också under den fortsatta debatten i dag att rätt mycket uppehålla oss vid denna sak. I reservationen vid punkt A i utskottets hemställan, s. 131 i utskottets utlåtande, erinras om att det i allt väsentligt rått enighet i riksdagen om förslagets huvudgrunder och att det inte inträffat något som motiverat ett återkallande av propositionen. Jag vill ännu en gång understryka vad reservanterna här skrivit och vill också i detta sammanhang yrka bifall till reservationen I vid punkten A i utskottets hemställan av herr Alexanderson m.fl. Utskottets utlåtande i övrigt ansluter sig som sagt i huvudsak till propositionen. Jag kan gärna instämma med herr Bengtson i Solna däri att man på denna punkt diskuterar med en känsla av vanmakt, men jag hoppas ändå in i det sista, att åtminstone några av dem som från början borde ha stått bakom propositionen skall vid den slutliga omröstningen i dag hålla fast vid denna linje. Jag vill i förbigående erinra om att propositionen nu får heta proposition endast av »tekniska» skäl och att förslaget i slutskedet — d. v. s. efter regeringens meddelande om propositionens återtagande — har dikterats av utskottets borgerliga hälft. Socialdemokraterna i utskottet var inte ens med. Den saken var också herr Bengtson i Solna inne på. Samtidigt vill jag dock erinra om att samtliga partier i utskottet deltog i realbehandlingen. Utlåtandet var i huvudsak klart och framlagt för justering vid socialdemokraternas dramatiska uttåg. I åtskilliga fall är således förslagen i utskottets utlåtande påver-: kade av de inlägg som socialdemokraterna gjort i utskottet innan de bröt upp och tog sin mats ur skolan. Till de socialdemokratiska och kommunistiska motionerna om avslag på propositionen ställde sig utskottet helt avvisande. Inte heller socialdemokraterna i utskottet ville vara med om att tillstyrka dem. Det är en säregen ödets skickelse att de nu måste göra en helomvändning och rösta ned den proposition som de vid början av behandlingen i utskottet gav sitt helhjärtade stöd. Det blir säkert inte lätt för dem att i fortsättningen tala om att andra partier vinglar och springer ifrån sina ståndpunkter. En fråga som har diskuterats mycket i utskottet och som hör till de viktigaste i propositionen är skyddet mot alltför stora hyreshöjningar. I stort sett har utskottet anslutit sig till departementschefens uttalande på den punkten, men vi har ändå velat gå något längre. Det har skett i anslutning till motioner från flera partier — bl.a. från folkpartiet — och har föranlett förslag om en kompletterande regel, som innebär att hyresnämnden skall ha möjligheter att jämka hyreshöjningen om den är obillig för hyresgästen. Då skall det vara fråga om en »så avsevärd hyresstegring att den inte rimligen bör omedelbart bäras av hyresgästen». Där har också utskottet föreslagit ett tillägg till Öövergångsbestämmelserna, vilket återfinnes på s. 129 i utskottets utlåtande. Jag vill än en gång erinra om att det förslaget har stötts av såväl borgerliga som socialdemokratiska ledamöter i utskottet och är att betrakta som ett sakligt tillägg till propositionen. Det kan få sin betydelse för hyresgästerna, i synnerhet när det gäller lägenheter i det äldre bostadsbeståndet, utan att fördenskull medföra några nackdelar för fastighetsägarna. I detta sammanhang vill jag också erinra om att det vid behandlingen förelåg en socialdemokratisk motion om att hyresregleringen helt enkelt skulle få fortsätta att gälla för de mindre lägenheterna i det äldre bostadsbeståndet. Sakligt sett gick detta ändringsyrkande längre än mittenpartiernas motioner — utan att därför tas till intäkt för att dra tillbaka propositionen. Här kan man kanske tala om grandet och bjälken. En annan fråga där utskottet har gått ifrån propositionen är utsträckningen av bytesrätten. Där förelåg motioner från bl.a. socialdemokratiskt håll om att bytesrätten skall gälla i hela landet. I lagtexten har utskottets ändringsförslag införts i 35 § på s. 126 i utskottets utlåtande. Jag tror att en sådan utsträckning av bytesrätten kan vara till fördel, men jag vill erinra om att utskottet har skrivit att man bör gå varsamt fram och att utvecklingen bör följas med uppmärksamhet. Vid den punkten har också fogats en reservation, som jag emellertid inte har kunnat ansluta mig till. En annan fråga, som utskottet har ägnat betydande uppmärksamhet och som herr Bengtson ganska ingående berörde, är besittningsskyddet för affärslokaler. En majoritet bland de borgerliga representanterna i utskottet har i detta avseende stött förslag som framförts i motioner från centerpartiet och folkpartiet. Jag har också för min del funnit övervägande skäl tala för ett direkt skydd i detta avseende. Eftersom andra talare kommer att närmare beröra denna fråga, skall jag dock inte nu gå närmare in på den. I en motion från folkpartihåll har bl.a. föreslagits att hyresnämnderna icke skall få omfatta mer än ett län. Lagförslaget medger nämligen att flera län skall kunna lyda under en enda hyresnämnd. Enligt uppgift lär det redan föreligga utarbetade förslag om att i vissa fall två län skall ha en gemensam hyresnämnd. Jag tror att detta kommer att bli en ganska otymplig ordning, och det har i utskottet funnits sympatier för folkpartiets ändringsförslag på denna punkt. Utskottet har också en s.k. stark skrivning i detta avseende även om man icke velat föra in en tvingande bestämmelse i lagtexten. Jag vill uttala förhoppningen att hyresnämnderna i regel icke skall få omfatta mer än ett län, därest den nya hyreslagstiftningen någon gång införes. När det gäller utvecklingen på den framtida hyresmarknaden efter lagens antagande är det svårt att göra några bestämda = förutsägelser. Personligen tror jag inte att man efter de ytterligare spärrar, som utskottet föreslagit, behöver befara några oskäliga hyreshöjningar. Å andra sidan finns det all anledning att följa utvecklingen med den största uppmärksamhet. Detta önskemål har tagits upp i motioner från såväl representanter för folkpartiet som för socialdemokraterna. Utskottet har också enhälligt — i detta fall även med socialdemokratiskt stöd vid realbehandlingen i utskottet — enats om att föreslå en skrivelse till regeringen. Vi framhåller däri bl.a. att det blir nödvändigt att »insamla och bearbeta statistiska data på området». Också herr Svenning berörde utskottets gemensamma uppfattning på denna punkt. När det vidare gäller de till övermått debatterade övergångsbestämmelserna har mittenpartierna stannat för att framlägga det kompromissförslag som fördes fram redan i utskottet. Vi föreslår sålunda att övergångstiden skall bli fem år på de största bristorterna och tre år för övriga större orter, där påtaglig bostadsbrist är rådande. Meningen är alltså att de hyresstegringar, som kan uppstå, får slås ut på en något längre tid än vad regeringen har föreslagit. De invändningar mot denna förlängning som framförts från socialdemokratiskt håll följer enligt vad det synes mig två olika linjer. Herr Svenning tog tidigare i dag upp den ena av dem. I det ena fallet menar man att mittenpartiernas förslag kan leda till större hyreshöjningar eftersom man måste ta hänsyn till ett läge som ligger längre fram i tiden. Jag tror att denna invändning är felaktig. Meningen är ju att komma överens om hyressättningen redan den 1 januari 1969 och att eventuella höjningar skall fördelas på de följande åren — två eller tre respektive fyra eller fem, beroende på vilken övergångstid man väljer. Den årliga höjningen måste sålunda enligt vad jag kan förstå bli mindre vid en övergångstid på fem år än vid en sådan på fyra år. Den andra invändningen går ut på att förslaget om en förlängning av Öövergångstiden framkallat oro bland hyresgästerna; detta har ju också angivits som ett skäl för att dra tillbaka propositionen. I själva verket måste ju effekten bli den motsatta. Vid en saklig bedömning borde det också ha legat i regeringens intresse att få till stånd en kompromiss innebärande Öövergångstiderna tre respektive fem år. Detta skulle ha underlättat strävandena att få lagen accepterad och genomförd utan alltför stora motsättningar. Det har som bekant, herr talman, från såväl hyresgästernas — vilket herr Svenning berörde — som fastighetsägarnas organisationer uttalats missnöje med att propositionen dragits tillbaka. Oron bland hyresgästerna har knappast kunnat lugnas genom löften om att besittningsskydd m.m. skall inarbetas i gällande lagstiftning. Om emellertid de sakliga skälen finge råda skulle riksdagen i dag bifalla utskottets hemställan i det föreliggande utlåtandet, som i huvudsak — med vissa ändringar som vi vill bedöma som förbättringar — ansluter sig till propositionen.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 Jag går nu inte närmare in på tredje lagutskottets utlåtande nr 59, som gäller hyresnämnderna, men jag vill meddela att jag efter föredragningen av utlåtandet kommer att framställa yrkande om bifall till reservationen I av herr Alexanderson m.fl. och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag lyssnade med intresse när herr Nyberg talade om kompromiss. En kompromiss fanns redan för någon vecka sedan, herr Nyberg, när vi sade ifrån att det var betydligt bättre att gå in för en förlängning av hyresregleringslagen på ett eller två år. Det var en kompromiss som man kunde godtaga. När det däremot gäller resonemanget om längre övergångstider har jag tidigare redovisat riskerna. Men om ni visste att det var oro på marknaden och önskade stilla den, varför anslöt ni er då inte till förslaget att förlänga hyresregleringslagen med ett eller två år? Därmed hade vi kunnat stilla oron på marknaden och kunnat få lugnare förhållanden över huvud taget. Ni har ju tidigare på ert håll menat att det inte var några större risker förenade med ett slopande av regleringen — ni har t.o.m. varit inne på att den skulle kunna slopas på vissa bristorter. Nu har ni ändrat uppfattning. är det eftertankens kranka blekhet som gör sig gällande? Så har vi i alla fall tolkat saken, och då är det bättre att förlänga hyresregleringslagen för att sedan ånyo ta upp frågan i hela dess vidd. Talet om att vi justerade i ett protokoll är felaktigt. Låt mig bara erinra om att vi inte hann så långt i det resonemanget. Jag föreslog för övrigt att sidorna 8, 9 och 10 i utkastet till utlåtande skulle utgå, därför att texten på dessa sidor innebar en klar avskrivning av fru Nettelbrandts m.fl. motion. Är det någon som tror att socialdemokraterna skulle acceptera en sådan skrivning?
Herr talman! Jag tror att andra ledamöter av tredje lagutskottet i likhet med mig inte uppfattade det hastigt framkastade budet om ett års uppskov med lagens ikraftträdande som en kompromiss. Detta bud framkastades när mast i den avsikten, att om vi inom mittenpartierna inte frångick vårt förslag beträffande övergångstiden, så skul-. le de socialdemokratiska ledamöterna av utskottet gå in för förslaget om ett års uppskov. Vi uppfattade inte detta som ett kompromissförslag utan närmast som ett hot mot mittenpartiernas representanter i utskottet. Dessutom tror jag, att det inte hade varit någon särskilt lyckad lösning att uppskjuta lagens ikraftträdande ytterligare ett år. Den skrivning som herr Svenning och andra presterat när det gäller mittenpartiernas hållning till hyresregleringen under de gångna åren är vidare missvisande. Jag har inte några citat tillgängliga nu, men det är lätt att få fram sådana som visar att vi räknat med att det vid slopandet av hyresregleringen måste bli en rätt lång övergångstid. Det råder alltså ingen motsättning mellan de motioner som väckts från folkpartihåll i denna fråga och den hållning som mittenpartierna har intagit i tredje lagutskottet. Herr Svenning talar om justeringar i ett protokoll, men han menar naturligtvis justeringar i ett utskottsutlåtande. Utskottsutlåtandet var ju skrivet och vi höll på att justera det, när meddelandet kom om att propositionen skulle återkallas. Det är mycket möjligt att vi kunnat göra vissa ändringar i utskottsutlåtandet med anledning av socialdemokratiska förslag, om socialdemokraterna fortsatt att behandla utlåtandet vid justeringen. Men när de drog sig tillbaka återstod endast för oss på den borgerliga sidan att ta ställning till förslaget och utlåtandet med utgångspunkt i de politiska uppfattningar vi representerade i utskottet.
Herr talman! Mitt inlägg skall bli mycket kortfattat. Om mittenpartierna hade haft en ärlig vilja att nå en överenskommelse hade det funnits en chans att antingen gå med på en förlängning av lagen på ett eller två år eller att försöka göra en kompromiss beträffande regeringsförslaget, ty kring det borde ändå partierna vara samlade. Jag måste till sist ställa en fråga. Hur kan det komma sig att ni från de borgerliga partiernas sida, när ni skulle klara denna fråga — eftersom vi hade gått — inte kunde få högern med er på kompromissen? Trots att ni erbjöd fem års övergångstid stannade högern för regeringens förslag om fyra år. Ett sådant förhållande kan det vara rätt bra att framhålla i debatten om den borgerliga sammanhållningen.

Herr talman! När vi i dag skall ta ställning till förslaget om en ny hyreslagstiftning sker det under ganska ovanliga förhållanden. Som underlag för utskottsutlåtandet ligger ett förslag som i proposition framlagts av regeringen. Den propositionen har regeringen sedan i skrivelse till riksdagen begärt att få återkalla. Utskottet har med lottens hjälp uttalat sig för att riksdagen lämnar sitt samtycke till att proposition 141 beträffande de under punkterna 1, 6 och 7 angivna lagförslagen återkallas. Mittenpartierna och högern har reserverat sig mot utskottets förslag och anser att sedan propositionen lämnades har ingenting skett som motiverar ett återkallande av densamma i nu aktuella delar. Därtill kommer att lagförslaget ändå kommer upp till behandling, bl.a. till följd av de i anledning av skrivelsen väckta motionerna. Frågan om hyresregleringens avskaffande har varit föremål för ett omfattande utredningsarbete. Efter hand har allt fler av de berörda parterna kommit till insikt om att hyresregleringen måste avvecklas. Den är den sista mer betydande resten av andra världskrigets regleringssystem. Hyresregleringen har åstadkommit en splittring av hyreskostnaderna och bidragit till att skapa en svart marknad, vilket medfört större svårighet för låginkomsttagarna att skaffa en godtagbar bostad. Dessutom har rivningsraseriet uppmuntrats genom regleringen. Med detta som bakgrund och med vetskap om riksdagens beslut i våras angående riktlinjer för bostadspolitiken och dess anknytning till en kommande hyreslagstiftning kunde man förvänta, att vid denna höstriksdag ganska stor enighet skulle kunna uppnås kring beslutet om en ny hyreslagstiftning. Sedan propositionen framlagts har endast från en enskild socialdemokrat och från kommunistiskt håll väckts motioner vari yrkas avslag på propositionen. I en motion har några socialdemokratiska ledamöter skrivit att de ville behålla regleringen för mindre lägenheter i det äldre bostadsbeståndet. Från mittenpartiernas sida har föreslagits att ett direkt besittningsskydd av samma slag som skulle gälla för bostadslägenheter också skulle gälla för lokaler — butiker, verkstäder och andra servicelokaler. Dessutom föreslogs att övergångstidens längd skulle ökas något. Vi i centerpartiet föreslog en övergångstid på sex år i storstadsregionerna och fyra år för övriga berörda orter. I propositionen föreslås som bekant fyra respektive två år. Som framgår av vad jag sagt har varken centerpartiet eller folkpartiet ställt några krav på avslag eller på ett uppskjutande av lagens ikraftträdande. Det är därför beklagligt att man i viss press får läsa att mittenpartierna vill uppskjuta avvecklingen av nuvarande hyresreglering. Vad vi begärt motionsvägen är en något längre övergångstid än regeringen har föreslagit. Vi har i utskottet — tvärtemot vad som står i Kungl. Maj:ts skrivelse — varit angelägna om att åstadkomma enighet i fråga om övergångstidens längd. Det hör inte till det vanliga, att vi i riksdagsdebatterna åberopar vad som skett i utskotten, men eftersom till och med regeringen tar sig för att i skrivelse till riksdagen lufta sina åsikter om hur oppositionspartierna handlar i tredje lagutskottet, må det vara en enskild riksdagsman tillåtet att åtminstone göra några små reflexioner kring utskottsbehandlingen. Som jag nämnde redan i förra veckans debatt här i kammaren föreslog vi i utskottet från centerns sida — med instämmande från folkpartiet — tillsättande av en mindre delegation för att åstadkomma enighet på denna punkt, och vi framhöll även att vi var beredda att kompromissa på halva vägen och godta fem respektive tre års övergångstid. Det påstås från socialdemokratiskt håll att kompromissen ligger i propositionen, med andra ord att propositionen skulle vara resultatet av en förhandlingsuppgörelse. Med vem har man då förhandlat, med vem har man kompromissat? Centern har inte deltagit i några överläggningar angående propositionens utformning och har inte haft någon representant i utredningen. Skulle inte ett oppositionsparti ha rätt att väcka en motion om en så liten förändring som en något längre Öövergångstid? Varför fäster man så stort avseende vid centerns uppfattning i denna fråga? Betyder inte ett avslagsyrkande och ett ändringsyrkande från det egna partiet något? En annan fråga ligger också nära till hands: Vilken betydelse har kommunisternas ställningstagande haft när det gäller regeringens handläggning av detta ärende? I Kungl. Maj:ts skrivelse beklagar man att enighet inte kunnat uppnås i denna fråga. Vi instämmer till fullo i detta men har en helt annan uppfattning än regeringen om vad som är orsaken till dess handlande. Herr Svenning yttrade i sitt första anförande, att det inte fanns någon möjlighet att nå en bärande kompromiss i utskottet. Jag vill gärna direkt fråga herr Svenning: På vilka omstän digheter grundar herr Svenning ett sådant påstående? I debatten har också ett par gånger påtalats att enighet inte kunnat uppnås mellan de borgerliga partierna i utskottet och att medlemmar av samma parti har hamnat i skilda uppfattningar. Det är rätt svaga argument att föra fram i debatten. Vi har redan i början av denna vecka behandlat ett utskottsutlåtande, i vilket det socialdemokratiska partiets representanter hade följt skilda linjer. Enligt min mening ger detta inte fog för vare sig kritik eller tal om splittring. I stället är det väl ett naturligt utslag av att enskilda uppfattningar har möjlighet att göra sig gällande. Däremot är jag mycket förvånad över det resonemang herr Svenning för om partimotioner från ett regeringsparti. Som jag ser saken utgör en proposition ett regeringspartis motsvarighet till ett oppositionspartis partimotion. Skulle vi tänka oss partimotioner från ett regeringsparti vet jag inte vad det skulle innebära — annat än att regeringspartiet i så fall stod helt splittrat. Propositionen måste väl avspegla den uppfattning som majoriteten i regeringspartiet har. Därför är hela resonemanget om partimotioner från detta håll någonting som saknar verklighetsbakgrund. Ser man på det utskottsutlåtande som här framlagts, finner man att det till allra största delen utgör ett tillstyrkande av propositionen. Vad innebär då propositionen? Jo, först och främst att hyresregleringen skall avvecklas och ersättas med avtalsfrihet mellan hyresvärd och hyresgäst inom ramen för den permanenta hyreslagstiftningen. Lagförslaget innefattar direkt besittningsskydd för bostadshyresgäst, om ej någon viss, i lagen angiven situation föreligger. Fordrar hyresvärd höjd hyra för att gå med på en förlängning av hyresavtalet, skall den begärda hyrans skälighet kunna prövas av myndighet. Även »förstagångshyran» skall i vissa fall — i de s.k. bristområdena — kunna bli föremål för prövning. Vidare berörs förfarandet i hyrestvister och rätten till byte. Utskottsutlåtandet utgör, som jag nyss sade, i stort sett ett tillstyrkande av propositionen. Dock har utskottet på vissa punkter en avvikande uppfattning. Således föreslår utskottets majoritet — jag vill här nämna att när denna fråga behandlades i utskottet har, såsom tidigare meddelats, de socialdemokratiska ledamöterna inte deltagit i utskottsbehandlingen — beträffande besittningsskyddet, att det även utanför bostadssektorn bör vara ett direkt besittningsskydd. Reglerna synes böra utformas efter mönster av dem som i propositionen föreslås för bostäder. Förslag till lagstiftning bör föreläggas 1968 års riksdag. Beträffande övergångstiden föreslår utskottet fem respektive tre år i enlighet med föreslagen kompromiss. Dessutom förekommer vissa mindre ändringar, som jag inte här skall gå in på. Herr Nyberg har ju också mera i detalj berört innehållet i utskottsutlåtandet. Till utskottets utlåtande har vid punkt D i utskottets hemställan fogats en reservation av herr Nils-Eric Gustafsson och mig. I detta avsnitt berörs besittningsskyddet beträffande vissa personalhyresbostäder. Frågan gäller att åstadkomma en rimlig avvägning mellan strävan att ge hyresgästerna ett tillfredsställande <besittningsskydd och möjligheterna att tillgodose bostadsbehovet för personal, vilket är särskilt aktuellt inom vårdyrkena, där personal bristen är stor. Liksom motionärerna i denna fråga anser vi att tidsgränsen bör vara fem år också för de i 3 kap. 46 § första stycket 8. aktuella bostäderna. Till sist, herr talman, vill jag yrka bifall till de vid utskottets utlåtande nr 58 fogade reservationerna I och IV samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Svenning började sitt anförande med att tala om besvikelse. Det är nog ett uttryck som ligger nära till hands för oss litet var när vi nu i dag skall debattera denna fråga.

Det skulle vara underligt om inte även inrikesministern delade denna förhoppning — han måste väl vara angelägen om att hans ansträngningar skulle leda till ett beslut. Nu kan det inte bli en debatt av det slaget. I dagens läge är det inte mycket mening med att uppehålla sig vid detaljer i lagförslaget. Om man får tro på statsrådet Palmes upplysning i en artikel i Aftonbladet har regeringen råkat bli indignerad. I detta tillstånd har den återtagit propositionen och därmed också till väsentlig del det bostadspaket som utlovats åtminstone under en, om inte rent av under två valrörelser. Anledningen till denna våldsamma indignation lär vara att mittenpartierna skulle ha lagt fram ett ändringsförslag, som enligt regeringens talesmän skulle ha stridit dels mot dessa partiers tidigare agerande i hyresregleringsfrågan, dels mot några träffade överenskommelser. I det sistnämnda avseendet har man hänvisat till vad som skett i den kommitté som utrett frågan. Eftersom jag har varit med i denna kommitté och eftersom jag också under bra många år deltagit i bostadsdebatterna här i kammaren och alltså följt med vad som har sagts om hyresregleringen, må kammaren ursäkta mig för att jag ganska utförligt kommer att uppehålla mig vid dessa två påståenden. Efter vad som nu har skett och vad som har sagts under den senaste veckan är det ganska angeläget att få klarlagt dels om det över huvud taget har träffats några överenskommelser av politisk natur som är värda namnet, dels om förslaget om förlängd övergångstid, som framställdes i en folkpartimotion bl.a., kan anses ha stridit mot våra tidigare ståndpunkter och uttalanden här i riksdagen. Vad först överenskommelsen beträffar — herr Palme kallade den en kompromiss — fick man av finansministerns inlägg i remissdebatten i förra veckan intrycket att den skulle ha träffats inom utredningen. Han menade att det var bra onödigt att i förväg ta kontakt med oppositionspartierna för att åstadkomma en uppgörelse om hyresregleringens avveckling, en uppgörelse som skulle garantera den fullständiga enighet som man angav som förutsättning för att förslaget skulle kunna genomföras. Alldeles särskilt onödigt var det att förhandla med folkpartiet, som hade en representant i utredningen. Herr Ohlins parti har haft sin egen bostadspolitiska expert som ledamot av kommittén, menade han, och han ansåg då tydligen att alla underhandlingar var onödiga. Om han därmed ville säga att det i denna kommitté träffades politiska överenskommelser som skulle binda några partier, vill jag bestämt påstå att detta är alldeles fel. Jag kan inte heller tänka mig att det var regeringens avsikt att det skulle träffas sådana öÖöverenskommelser i denna kommitté, ty då borde man ju ha sett till att sammansättningen blivit sådan, att det var möjligt att träffa politiska överenskommelser. Såväl högern som centerpartiet saknade parlamentariska ledamöter i kommittén. Vem skall man då träffa överenskommelser med över huvud taget? Den ende parlamentarikern utom jag var nuvarande statsrådet Lennart Geijer. Det var vad som fanns att träffa överenskommelser med. Talet om överenskommelser blir ännu mer omöjligt när man vet att den detalj som vi nu främst diskuterar, fördelningen av hyreshöjningarna på flera år, inte hittades på av kommittén. Den har tillkommit i departementet. Det kan väl ändå inte vara möjligt att därför att jag är med i en kommitté folkpartiet skall bindas att vara med om sådant som tillkommit sedan utredningen avlämnat sitt betänkande. Det måste väl ändå vara fullständigt omöjligt. Därmed måste det enligt min mening stå alldeles klart, att någon Överenskommelse inte har träffats som binder folkpartiet, i varje fall inte i kommittén. Att påstå annat är alltfört grovt. Det betyder att om man från socialdemokratisk sida vill fortsätta denna kampanj och påstå att vi svikit några överenskommelser, får man vara vänlig och tala om när och av vem som dessa överenskommelser har träffats. De har inte träffats av mig, det vet jag. Vem annan kan då ha gjort det och i vilket sammanhang? Att få reda på detta tycket jag är en billig begäran. Jag kanske bör tillfoga att jag ansåg att min uppgift i kommittén inte var att träffa politiska överenskommelser utan att i mån av förmåga medverka till att vi fick ett förslag som skulle kunna ligga till grund för ett beslut i riksdagen. Jag tycker att kommittén lyckades. Vi åstadkom ett förslag som i stora drag låg till grund för en proposition. Det skulle ha kunnat ligga till grund för ett beslut här i kammaren också, om vi hade haft en regering som uppträtt som en regering. Men det hade vi inte vid detta tillfälle. Jag vill därför kraftigt understryka att påståendet om träffade överenskommelser är fel. Jag vill också påstå att förslaget i vår motion på intet sätt strider mot folkpartiets tidigare uttalanden här i riksdagen eller av ansvariga ledamöter i folkpartiet. Jag kan i detta sammanhang inte neka mig nöjet att ge några stickprov från justitieministerns och finansministerns anföranden här i kammaren i förra veckan. Justitieministern höll ett anförande som var minst sagt märkligt. Han började med att säga att återkallandet av propositionen »är en direkt, konsekvent och logisk följd av mittenpartiernas agerande i denna betydelsefulla politiska fråga». Därefter sade han: »Under en lång följd av år har oppositionen riktat häftiga angrepp mot regeringen och frenetiskt framställt krav på en avveckling av hyresregleringen.» Jag tycker det var synd att justitieministern inte angav några exempel härpå. Det skulle intressera mig mycket att höra hur vi uttryckte oss när vi framställde dessa frenetiska krav.

Han slutade med att säga att den politiska anständigheten krävde att regeringen återkallade hela lagstiftningskomplexet. Jag måste fråga: Kräver inte den politiska anständigheten också att man strävar efter att ge en någorlunda korrekt bild av motståndarens ståndpunkt? Jag har inte lyckats finna några spår av sådana strävanden i justitieministerns anförande här i kammaren i förra veckan. Det är otrevligt att behöva säga det, men så är det. Finansministern talade till en början mest om folkpartiets valdemagogi och inte så mycket om att förslaget skulle strida mot våra tidigare ståndpunkter. Men när han kom till den senare frågan gjorde han det med besked — han är ju känd för stor grundlighet. Han tog upp detta i ett svar till herr Ohlin, varför man inte behöver tveka om adressen. Han sade: »Ja, ni har i alla år krävt avveckling av hyresregleringen.» Det låter nästan som en ännu längre tidrymd än justitieministern angav. Sedan fortsatte han: »Ni har intensivt — här i kammaren, i alla offentliga anföranden och i den mån ni tagit pennan i hand och författat artiklar — krävt en snabb och omgående avveckling av hyresregleringen.» När jag läser detta kan jag inte underlåta att känna en viss motvillig beundran för finansministern. Att i så få ord få med så många tokiga påståenden är faktiskt en prestation. Nu är det väl möjligt att finansministern kände, att när man kommer med så här våldsamma påståenden, så skulle det vara bra att ha ett exempel för att styrka sanningshalten. Det kan vara en förklaring till hans nästa uttalande: »Herr Svenning i Malmö har bl.a. dokumenterat detta genom att hänvisa till edra egna ståndpunktstaganden här i riksdagen.» Detta är det enda exempel jag påträffat som skulle kunna styrka talet om att vi drivit på när det gäller hyresregleringens avskaffande. Detta exempel är alltså intressant, och det finns anledning att titta litet närmare på det. Vad sade då herr Svenning? Jo, han sade att jag för två år sedan hade väckt en motion om avveckling av hyresregleringen på några bristorter. Sedan han sagt detta gick han till riksdagens upplysningstjänst för att skaffa fram motionen i fråga. Det var väl ett utslag av en berömvärd men något senkommen ambition att ta reda på om påståendet var riktigt. Om en stund kom man från upplysningstjänsten och bad mig hjälpa till med en tidsangivelse. Man hade nämligen inte lyckats finna denna motion. Det förstår jag mycket väl. Det var nämligen inte två år sedan detta skulle ha hänt, utan det blir sex år i januari. Det var inte heller en motion, utan det var en interpellation, och denna handlade då rakt inte om hyresregleringens avskaffande på bristorterna. Vad jag begärde var ett experiment på några orter med någon kvardröjande bostadsbrist för att se hur detta skulle verka. Det gällde alltså den regionala avvecklingen av hyresregleringen. Det är kanske bäst att jag läser upp klämmen i denna interpellation. Om den skulle komma att spöka i fortsättningen, kan det vara bra att veta vad den innehåller. Klämmen lyder: »Är herr statsrådet beredd att försöksvis upphäva hyresregleringen i ett antal medelstora städer med viss kvardröjande bostadsbrist, av mindre omfattning, för att därigenom vinna erfarenhet av vilka verkningar som uppstår om hyresregleringen avvecklas innan full balans uppnåtts mellan tillgång och efterfrågan på bostäder?» Värre än så var det inte. Regeringen följde också min uppmaning genom att året därefter avveckla hyresregleringen i Skellefteå, såvitt jag vet utan några svårare följder. Detta är det hittills enda exempel man kunnat anföra för att styrka talet om hur vi drivit på för en snabb avveckling av hyresregleringen. När det gäller att ha faktiskt underlag för det man påstår, har våra lärare i politisk anständighet verkligen små krav. Nu kan det ju hända att vi i dag får fler exempel. Statsministern är här, och jag förmodar att han är laddad med exempel. Om det är som finansministern sade, att vi i alla år här i kammaren, i alla offentliga anföranden och i den mån vi tagit pennan i hand drivit på frågan om hyresregleringens avveckling, kan det ju inte vara så be svärligt att få fram ett och annat exempel. Skulle ni inte anföra några exempel, måste nog även jag, som annars gärna talar med små bokstäver, använda ordet »bluff». Alla mildare ord är i så fall oanvändbara i detta sammanhang. Av vad som i onsdags yttrades av statsråden framgår tydligt att de anser, att om mittenpartierna kommer med ett förslag, som kan ge allmänheten intrycket att mittenpartierna liksom är oroliga för hyresnivåns utveckling under de närmaste åren, måste det vara en grov valbluff. Detta skall man då bestraffa genom att riva sönder det bostadspaket som man under flera år utlovat. Om inte regeringsledamöterna stått under inflytande av ett slags tjurig aggression utan tänkt efter en smula så skulle de ha förstått att mittenpartiernas intresse av en mjuk övergång är minst sagt förklarligt. Hyreshöjningar leder gärna till kompensationskrav vid löneförhandlingar, och därmed leder de också till ett ökat tryck på prisnivån. Vem kan då ha större intresse av att förhindra en sådan utveckling, en opposition som på goda grunder anser sig ha utsikter att få överta regeringsansvaret hösten 1968 eller en regering som på lika goda grunder räknar med risken att bli fördriven från kanslihuset då? Man behöver bara ställa frågan för att förstå att den motion som avlämnats inte behöver vara ämnad som vapen i 1968 års valrörelse utan att den snarare tillkommit med tanke på de förhållanden som kan komma att råda efter valet. Vill man kalla även detta för taktik, så får man väl göra det, men nog är det väl i så fall en aktningsvärd taktik. Justitieministern yttrade i slutet av sitt anförande i förra veckan att propositionen var ett bra förslag och att det enligt hans bedömning fanns starka skäl för en reform av hyreslagstiftningen när propositionen lades fram. Om detta är väl bara att säga, att fanns de skälen då, så finns de också nu. Man måste ju då fråga sig om det är förenligt med en regerings ansvar att på det sätt som här skett stjälpa ett reformförslag, om vilket det råder stor enighet. Herrarna i regeringen har ju ändå ett ansvar; positionen medför ju ett ansvar för att saker och ting uträttas. En regering kan ju inte i viktiga frågor uppträda som om den befann sig i trotsåldern. Det är emellertid inte för sent ännu. 'Oppositionens ledamöter i tredje lagutskottet har lagt fram ett förslag som på alla väsentliga punkter överensstämmer med regeringens proposition. Mig veterligt har de inte, i likhet med vår modiga regering, krävt fullständig enighet för att förslaget skall genomföras. Det finns alltså fortfarande en möjlighet för socialdemokraterna här i kammaren att rädda regeringens bostadspaket.

Herr talman! Tillåt mig ställa tre frågor till herr Gustafsson i Skellefteå. Är det ni eller vi som har velat avveckla hyresregleringslagen? Är det ni eller vi som velat ha en snabbare takt i avvecklingen? Är det inte nödvändigt att när det gäller en sådan ömtålig fråga få en så stor politisk bredd som möjligt bakom beslutet och har det inte hela tiden varit avsikten med uppläggningen även från er sida? Herr Gustafsson tog upp det referat jag tidigare gjorde av hans agerande i denna fråga och sade att jag hade fel på de flesta punkterna. Jag erinrade mig i all hast att någonting hade skett på detta område och tog sedan reda på att det var en interpellation som herr Gustafsson i Skellefteå hade väckt. I detta sammanhang vill jag påminna om vad socialminister Torsten Nilsson yttrade. Han sade att vi gärna kunde experimentera och försöka följa de råd som herr Gustafsson gav, bl.a. i denna interpellation, men om experimentet 'skulle misslyckas — vem finge då be tala det? Hyresgästerna! Jag tillät mig fråga: Skall vi börja i Skellefteå eller i Karlskrona? Både herr Gustafsson och karlskronarepresentanten tog avstånd från det förslaget. Det är lätt att experimentera på andra orter än sin egen, sade jag då. Det protokollet har jag nu här, tillgängligt. Herr Gustafsson citerade sin egen interpellation från 1962. Då kan jag väl få citera vad herr Gustafsson skrivit i Norra Västerbotten. Det är nämligen i dag återgivet i tidningen Dagen. Där sägs följande: »Det kan då vara anledning ställa frågan: vem har större anledning oroa sig för en sådan utveckling under de närmaste åren, en opposition som på goda grunder hoppas komma i regeringsställning hösten 1968 eller en regering som på lika goda grunder befarar att den nödgas lämna kanslihuset? För en ny regering skulle det vara en svår belastning om priserna steg kraftigt under de första åren. En sådan utveckling skulle en socialdemokrati i oppositionsställning använda med en skicklighet och fördomsfrihet, som skulle komma mittenpartiernas obetydliga ändringsförslag i hyresfrågan att verka tämligen oskyldigt.» När man läser det, herr Gustafsson, får man klart för sig vilken taktik ni använder.

Herr talman! Jag förstår inte varför herr Svenning behöver citera Norra Västerbotten. Jag har nyss sagt precis samma sak här i kammaren. Herr Svenning ställde frågan om det var de eller vi som ville avskaffa hyresregleringen. Jag trodde att vi var ganska eniga på den punkten. Det har strängt taget inte varit någon diskussion mellan socialdemokratin och oss om hyresregleringens avveckling. Herr Svenning sade också att det skulle vara önskvärt med en allmän enighet. Ja, men den enigheten finns ju. Det lilla ändringsförslag som har framförts är ju på intet sätt något motiv för att stjälpa hela förslaget.

Herr talman! Jag känner inte till att någon sådan enighet har funnits. Redan vid bostadsdebatten och vid remissdebatten i fjol betecknades åtminstone jag och herr Bergman som dogmatiker och envisa anhängare av hyresregleringslagen. Det blev t.o.m. sagt från borgerligt håll, att vi var de sista som stod på skansarna. Det var vi inte. Vi har alltför många inom vårt parti bakom oss för att herr Gustafsson i Skellefteå skall kunna tala om en liten minoritet. Vi hade alltså en klar ståndpunkt i fråga om hyresregleringens avveckling.

Herr talman! Jag tyckte att herr Svenning började sitt anförande i dag med att tala om för oss, att hyresgästerna var missnöjda med att förslaget inte genomfördes. Var inte det en ansats åt att vilja ha bort hyresregleringen i alla fall? Vidare sade herr Svenning i sitt förra anförande att jag hade här i kammaren motsatt mig att hyresregleringen skulle avvecklas i Skellefteå. Jag måste föreslå herr Svenning att göra ännu en lur till riksdagens upplysningstjänst. Det yttrandet har jag faktiskt aldrig fällt.

Herr talman! Eftersom jag väl är den ende riksdagsman som har yrkat avslag på hela propositionen, finns det anledning för mig att i någon mån redovisa motiven för mitt yrkande. Jag vill, eftersom det har sagts att kommunisterna skulle påverka ställningstagandet i detta sammanhang, säga till alla dessa herrar och damer, som i olika sammanhang alltid skall knyta en uppfattning eller ett handlande till ett politiskt parti, att de bör vara försiktiga. Vi skall komma ihåg att vi i vårt demokratiska land skall acceptera demokratins principer. Vi skall jämväl komma ihåg att det skulle vara olyckligt, om vi även i den politiska debatten här i vårt land skulle införa något som förekommit i andra länder och som har fått katastrofala verkningar där och motiverats med en fara för viss uppfattning. Låt oss komma ihåg att bostadsfrågan är en stor social fråga, som vi aldrig kan komma ifrån. När jag skrev min motion gav jag därmed uttryck åt en principiell och praktisk uppfattning, som jag har haft under årtionden, nämligen den uppfattningen att bostaden är så väsentlig för människorna, att man därvidlag måste försöka gripa in ifrån samhällets sida på samma sätt som på andra områden.

Enligt min mening är denna åsikt felaktig. Det som ligger bakom dagens oro är rädslan för att de nuvarande svårigheterna på bostadsmarknaden skall förvärras. När vi i dag, som jag hoppas, kommer att stjälpa förslaget att slopa hyresregleringen hälsar jag givetvis detta med den allra största tillfredsställelse.

Jag skall emellertid inte gå in på denna sak, men det vore önskvärt att det bleve klarare linjer härvidlag. I stället för att föra en diskussion om avveckling av hyresregleringen borde vi försöka förbättra och komplettera hyreslagen. Ett samhälle som är så dynamiskt och föränderligt som vårt kräver nämligen att speciella hänsyn tas vid omflyttningar. I denna fråga har det ju gjorts ett politiskt utspel, som för all del gynnat mig men som jag dock anser ganska märkligt.

Det är detta som har skapat den nu så hårda politiska atmosfären. Vi skall komma ihåg att vi för närvarande inte har någon mättad marknad då det gäller bostäder. Det föreligger en bristsituation även om det kan konstateras att det byggs mer än vi någonsin kunnat drömma om bara för några år sedan. Vi skall också komma ihåg att det trots vår sociala, kulturella och ekonomiska utveckling kvarstår låglöneproblem, och vi kan inte tala om en konkurrens om bostäder på lika villkor. Tar man i en sådan situation bort hyresregleringen — den må ha sin brister — kommer följden med hänsyn till de ekonomiska lagarnas kraft att bli den, att det uppstår en ganska kraftig hyreshöjning. Vi måste få kontroll över hyreskostnaderna och klara riktlinjer för vart vi syftar med vår bostadspolitik. Det är också nödvändigt för regeringen att vidta åtgärder för att kunna kontrollera den rivning av bostadshus som för närvarande pågår i mycket stor utsträckning. En god bostad är av stor betydelse för hem, samhälle och individ, och därför måste samhället känna samma ansvar för bostäderna som för hälso och sjukvården. Även mindre inkomsttagare skall ha möjligheter att skaffa sig fullgoda bostäder till överkomliga priser. En gång i tiden hade vi sådana förhållanden på sjukvårdens område att människor utstängdes från vård av ekonomiska skäl. Nu har vi gjort sjukvården till någonting som alla människor kostnadsfritt kommer i åtnjutande av. Där har samhället ingripit. Jag vågar påstå att den största sociala fråga som i dag måste lösas är att laga så att människor trivs i vårt föränderliga samhälle, och det förutsätter att vi kommer till rätta med bostadsproblemen. Eftersom det har citerats ganska mycket här i dag har jag tagit med mig en citatsamling från 1950, där det bl.a. finns ett uttalande av herr Wedén. Han talade i sammanhanget om hyresreglering. Jag skall inte nu upprepa vad han då sade, men hans ord återgavs i en tidning i hans hemstad. Jag konstaterar bara att om det finns något område där samhället nu måste gå in på samma sätt som skedde med sjukvården, så är det bostadsområdet. Hur vi än resonerar kommer vi aldrig ifrån att enskilda intressen inte kan lösa bostadsproblemen. Vi kan aldrig på den vägen nå en anpassning till behoven och till ekonomiska och andra resurser i samhället, om inte samhället självt går in för saken. Bostadsfrågan blir också mer och mer aktuell genom de många industrinedläggningar som nu företages i Norrland, Värmland och på andra håll. Vi har ett ganska omfattande egnahemsbyggande i nämnda områden, och när industrin då flyttar verksamheten, rationaliserar driften eller lägger ned rörelsen, står de sociala problemen kvar för dem som har bostäder i en döende bygd.

I stället för att diskutera en avveckling av hyresregleringen anser jag att vi måste gå vidare och göra hyreslagstiftningen mera effektiv, innehållsrik och trygghetsskapande för alla de människor som nu kämpar med bostadssvårigheter. I anslutning till talet om anständighet vill jag säga att detta ord sannerligen inte är tillämpligt på de metoder som används för att utnyttja den bostadsnöd som råder i vårt land. Man måste för att karakterisera denna tillgripa andra och hårdare ord. Herr talman! Jag hälsar självfallet med tillfredsställelse att vi nu slipper ett avskaffande av hyresregleringslagen. Även om det kan vara lockande att falla in i talet om politisk anständighet, tycker jag att det är mera motiverat att tänka på vår bostadssituation. Vi måste låta också de ekonomiskt sämst lottade i vårt land få del av den snabba utveckling som vårt land genomgått på olika områden. Jag syftar härvidlag på de lägre inkomsttagarna inom särskilt handeln och småföretagsamheten och även bland ungdomarna och 'åldringarna i vårt land. Herr talman! Om något är anständigt borde det vara att vid ett ställningstagande på detta område beakta dessa gruppers sociala och ekonomiska problem. Det är dessa som legat bakom min motion. Jag kan instämma i herr Svennings yrkanden. Jag skulle givetvis också ha kunnat ansluta mig till dessa yrkanden oberoende av den utveckling som nu förekommit i detta ärende.
Herr talman! Den uppseendeväckande åtgärd, som regeringen vidtog föregående vecka genom att dra tillbaka Kungl. Maj:ts proposition nr 141, har tilldragit sig stor uppmärksamhet. Detta var helt naturligt. Det händer inte varje dag att regeringen tar tillbaka sina redan framlagda förslag. Vad kunde då orsaken vara till denna åtgärd? Jag vill inte ifrågasätta statsrådet Strängs uppriktighet när han förklarade att det var de borgerliga partierna som, med 1968 års val för ögonen, inte bara ville skörda frukterna av att hyresregleringslagen skulle slopas och åtföljas av en lagstiftning med s.k. fria marknadshyror — dock fria med en viss begränsning. De borgerliga partierna ville också, trots regeringens tillmötesgående i detta avseende, kunna fortsätta sin politiska propaganda mot regeringen och göra eventuella svårigheter i övergångsskedet till smakfulla prover på regeringens försyndelser i gången tid. De borgerliga partierna skulle alltså även i fortsättningen befria sig från ansvar i de stycken, där den nya lagen inte fyllde måttet på en god hyreslagstiftning, och samtidigt självfallet taga på sig äran av den nya lagens förträffligheter. Nu gick inte detta. De borgerliga partierna gapade över för mycket och mistade hela stycket. Sorgen i det borgerliga lägret är uppenbar och känd av oss alla. Högern söker i sin förtvivlan övertaga hela propositionen, utan några som helst ändringar. Att sådant kan ske är ett vältaligt uttryck för propositionens »kvalitet och innehåll». Mittenpartierna återkommer i himmelsblå <oskuldsfullhet och talar fortfarande — som om ingenting hänt — om sina ändringsförslag och om sin vilja till kompromisser med regeringen. Skulle verkligen de borgerliga partierna inte ännu fått klarhet i regeringens argumentation? Det rör sig inte om det ena eller andra förslaget till ändringar, utan det rör sig om det politiska spel de borgerliga partierna engagerat sig i, den politiska taktik som de trodde skulle ge dem en god spelöppning inför 1968 års val. Jag erinrar mig, herr talman, en TV utsändning i anslutning till förra vec kans debatt om denna fråga. TV frågade de borgerliga partiledarna om det möjligen låg någon taktik i deras agerande. Det var helt rörande att se dessa mer eller mindre garvade partiledare slå ned ögonlocken och ta på sig en min av renaste vitt när de förklarade att taktik hade de aldrig i världen tänkt på. Det var bra att regeringen inte bara klart genomskådade de borgerliga partiernas valtaktiska utspel utan jämväl lyssnade till hyresgäströrelsens folk, till bostadskonsumenternas öppet uttalade oro för hyresutvecklingen om lagen skulle antas i det skick den förelåg. Alla partier arbetar med strategiska och taktiska målsättningar — det finns ingen anledning att fördölja detta faktum. Dessa målsättningar kan vara antingen långsiktiga eller kortsiktiga. Om vi inom arbetarrörelsen utgår från att 1968 års val är arbetarrörelsens närmast liggande strategiska målsättning, så måste vi vara överens om att vi skall arbeta för att bevara och stärka arbetarmajoriteten i Sveriges riksdag. Under sådana förhållanden var utspelet från regeringens sida med denna lagstiftning om marknadshyror, lanserandet av bruksvärdeteorin, förslaget om övergångsregler i bristområdena etc. ett mycket dåligt politiskt-taktiskt utspel. På oss i vänsterpartiet kommunisterna gjorde det närmast ett häpnadsväckande intryck att regeringen bara ett år före ett viktigt val framlade förslag som vi alla visste skulle medföra ökade hyreskostnader. Det faktum att man tvingades föreslå övergångsregler är ett tecken på att sådana farhågor förelåg även inom regeringspartiet. Regeringen lade därtill fram detta förslag till hyreshöjningar i en period av ständigt stigande hyreskostnader. Just nu måste väl alla goda krafter inrikta sig på att sänka byggnadskostnaderna för bostäder och därmed de oftast skyhöga hyrorna. Hur detta skall gå till har jag för övrigt svårt att förstå mot bakgrund av det meddelande vi i dag fått om att diskontot skall höjas från 5 till 6 procent. Vi vet allesammans att denna räntehöjning kommer att slå igenom kraftigt i byggnadskostnaderna. Men bostadskonsumenterna väntar sig ju inte stigande utan sjunkande hyreskostnader, och därför var det inte underligt att bostadskonsumenterna reagerade — och reagerade kraftigt — mot den tilltänkta lagstiftningen. Denna reaktion är naturligtvis en av orsakerna till att regeringen drog tillbaka sitt förslag. Jag tycker det vore klädsamt om regeringen ville erkänna detta, ville erkänna att bostadskonsumenternas uttalade oro och den opinion som bostadskonsumenterna skapade hade berättigande. Enligt vår mening måste det inträffade lära regeringen — och hela socialdemokratin — att samarbete med de borgerliga partierna är en bräcklig grund att bygga på. Hela principen om samarbete med de borgerliga partierna måste ju ständigt grundas på en uttalad önskan om kompromiss. Kompromisser med de borgerliga partierna innefattar oftast — för att inte säga alltid — eftergifter. Och det är inte vilka eftergifter som helst. En undersökning skulle säkerligen visa att det är arbetarrörelsen och denna närstående grupper som förlorar på eftergiftspolitiken. Att inför 1968 års val få bort ur valbilden en mångårig och starkt infekterad bostadsdiskussion, där kritikerna varit mycket framgångsrika och regeringen fått lida för både vad den gjort och inte gjort i bostadspolitiken, var naturligtvis ur regeringens synpunkt en nåd att stilla bedja om. Vi tror emellertid inte att den väg som valdes var den bästa. även om propositionen har dragits tillbaka — vilket vi kommunister hälsar med stor tillfredsställelse — kvarstår bostadskonsumenternas krav på en obligatorisk hyreslagstiftning med samhällelig hyreskontroll, förenad med ett utbyggt besittningsskydd. Vi hoppas att regeringen skall lägga fram sådana för slag redan till nästa års riksdag. Vi hoppas också att lagstiftningen inte skall formuleras med utgångspunkt från att göra de borgerliga partierna till lags, utan att den helt skall ta sikte på att få till stånd en hyrespolitik som överensstämmer med socialt betingade krav. Den nu uppkomna situationen ger mig ingen anledning att ta upp några detaljer till debatt. I det läge som frågan hamnat i kommer vi att rösta med socialdemokraterna. De borgerliga partiernas senaste påhitt att motionera i ett dylikt läge påminner om en drunknande som i sin kamp för livet griper tag i ett halmstrå. Vi kommunister har ingen anledning att spela med i den komedin, utan vi återkommer med våra förslag till nästa års riksdag. Vi är naturligtvis inte — när vi röstar med socialdemokraterna — i alla avseenden och när det gäller alla formuleringar överens med deras reservationer, men de frågorna kan vi återkomma till i annat sammanhang. Jag vill något kommentera tidigare anföranden. Herr Bengtson i Solna påstod att hyresgäströrelsen i Stockholm är kommunistdominerad. Det är fel. Hyresgäströrelsens medlemmar är människor med skilda politiska uppfattningar. Det förhållandet att stockholmsavdelningen av hyresgäströrelsen antog ett uttalande om oro över utvecklingen är ett uttryck inte för att kommunisterna vann gehör för sin åsikt, utan för den objektiva stämning som råder inom hyresgäströrelsen i vårt land. Därmed vill jag också säga till herr Svenning att det inte är sant att det skulle råda stort missnöje inom hyresgäströrelsen över att beslut inte fattades om den nya lagstiftningen i enlighet med det tidigare föreliggande förslaget. Förhållandet är väl närmast det motsatta, skulle jag förmoda. Det är nämligen — enligt min uppfattning — på det sättet att besittningsskyddsbestämmelsernas fördelaktighet och 48 § har överbetonats medan behovet av skarpare spärregler för hyreshöjningar har undervärderats. Herr Lundberg är inte ensam om att ha slagits för att bevara hyresregleringslagen. Hela den kommunistiska gruppen har i samband med denna proposition väckt en motion med en rad yrkanden om ändringar, och därest dessa ändringar inte skulle bifallas av riksdagen yrkar vi också avslag på hela denna lagstiftning. Därmed vill jag naturligtvis inte säga alt vi är influerade av herr Lundberg eiler han av oss. Vi är sannerligen inte särskilt belåtna med hyresregleringslagen i och för sig. Vi har under alla år velat ersätta denna krislag med en obligatorisk hyreslagstiftning, men endast under förutsättning att samma skydd mot oskäliga hyresstegringar som finns i hyresregleringslagen också skulle finnas i den nya obligatoriska hyreslagstiftningen. Jag ber, herr talman, att få meddela att vi kommer att rösta med socialdemokraterna vid den kommande voteringen.

Herr talman! Herr Nilsson i Gävle sade att han fått den uppfattningen att jag trodde att hyresgäströrelsen i Stockholm var kommunistdominerad. Jag tror gudskelov inte att det är så, men jag sade att den var kommunistinfekterad. Det uttalande som gjordes av Hyresgästföreningen råkade överensstämma exakt med ett uttalande som gjordes av en kommunistisk representant i stadsfullmäktige. Det var det förhållandet som föranledde mig att använda uttrycket kommunistinfekterad. Det skulle kunna tänkas vara en tillfällighet, herr Nilsson, men jag tror inte att det är så.
Herr talman! Jag vill först säga några ord med anledning av herr Sven utskottet och frågan om en kompromiss beträffande övergångstiden. Från socialdemokratiskt håll yttrades att kompromissen redan var gjord, nämligen i propositionen. Det skulle vara en mycket egendomlig kompromiss! Men förhållandet var väl att ingen vilja till kompromiss förelåg. Ett direkt förslag om förhandling i en mindre delegation rörande dessa frågor antogs ej av socialdemokraterna i utskottet.

Enligt nu gällande hyresregleringslag och besittningsskyddslag råder ingen principiell skillnad mellan bostadshyresgästs och annan hyresgästs besittningsskydd. Skyddet är enligt båda dessa lagar av direkt typ, kvarboenderätt. Departementschefen har i propositionen uttalat sig för att besittningsskyddet i hyresförhållanden utanför bostadssektorn bör upprätthållas genom ersättningsregler. Han hänvisar till uttalanden i hyreslagskommitténs utredning, där det bl.a. sägs: Hyresvärdens ersättningsskyldighet skulle omfatta de förluster, som hyresgästen lider till följd av hyresförhållandets upplösning, om inte hyresvärden har giltig anledning att fordra att hyresgästen flyttar. Det kan gälla kostnader som hyresgästen nedlagt i den förhyrda lokalen, flyttningskostnader, värdeminskning på hyresgästens egendom eller förlust av kundkrets som är knuten till den förhyrda lokalen. Departementschefen anser att det finns »grundläggande olikheter mellan upplåtelse för bostadsändamål och upp låtelse för annat ändamål» och framhåller: »När det gäller bostadslägenheter har besittningsskyddet till uppgift främst att skapa trygghet för den enskilde i besittningen av hemmet. Endast en lagstadgad rätt till förlängning av hyresförhållandet är ägnad att skapa en sådan trygghet. Denna rätt fyller en mycket betydelsefull social funktion.» Han anser att ett direkt besittningsskydd utanför bostadssektorn ej är i lika grad påkallat och att sociala skäl knappast kan åberopas. Men är olikheterna så stora att de motiverar helt skilda system vid utformningen av = besittningsskyddet? För många företagare, speciellt för dem som äger mindre eller medelstora företag, är rätten till verkstadslokalen eller butiken minst lika viktig som rätten till bostadslägenheten. Det kan t.o.m. förhålla sig så att företagarens hela rörelse vilar på lokaliseringen. Genom en förflyttning skulle kanske kundkretsen så förändras att rörelsen ej går att driva i de nya lokalerna eller få bedrivas under ogynnsammare och mindre lönande förhållanden till skada för såväl företagare som anställda. Hårdast drabbas äldre företagare och anställda som har omställningssvårigheter. De större företagen har i allmänhet större resurser. De har oftast också egna fastigheter. För en företagare är i de flesta fall lokalen jämställd med arbetsredskapen. I oron och ovissheten inför möjligheten att ej få behålla sina lokaler är det även givet att en företagare inte vill riskera att förlora medel som investerats i lokalen för att göra denna mera ändamålsenlig. Sveriges hantverksoch industriorganisation yttrar bl.a. att rätten till den kommersiella lokalen om möjligt är ännu viktigare än bostadsrätten med tanke på att ett helt företags existens kan vara beroende av den lokal i vilken det bedrivs, speciellt när det gäller serviceyrken. En uppsägning av lokal kan för en företagare innebära skade verkningar, som i många fall är större än de som en uppsägning från bostaden för med sig. Sveriges köpmannaförbund har påpekat att för många detaljister de sociala vådorna av att tvingas byta affärslokal är väl så stora som de vilka drabbar en hyresgäst som tvingas byta bostadslokal. Förbundet har vidare sagt att det måste vara direkt obilligt att en företagare alltid måste flytta från lokalen och först efter ett lokalbyte, då hans ekonomi kan vara undergrävd, ha möjlighet att genom en dyrbar process erhålla ersättning. Hovrätten över Skåne och Blekinge anser att det torde bli ett vanskligt problem att i ett givet fall bestämma den ersättning för förlust av kundkrets, vartill hyresgästen kan vara berättigad. Hyresrådets majoritet anser att det är tveksamt om besittningsskyddet bör utformas på annat sätt än för bostäder. TCO har framfört liknande synpunkter. Ersättningsregler ger visserligen eit visst skydd, men de blir aldrig fullt effektiva. Hyresgästen kommer bl.a. att få bevisbördan för sina krav på ersättning. Detta kan leda till att även krav som i och för sig är berättigade inte kan tillgodoses. Hyresgästen kan på grund av höga rättegångskostnader tveka inför att öppna en process angående = ersättningsskyldighet. Besittningsskyddet blir då inte vad som åsyftas. Utskottet säger i sitt utlåtande att det kommit till den uppfattningen, att besittningsskyddet även utanför bostadssektorn bör vara direkt. Reglerna bör utformas efter mönster av dem som i propositionen föreslås för bostäder. Förslag till lagstiftning i ämnet bör föreläggas 1968 års riksdag. Jag vill här yrka bifall till utskottets hemställan i dess utlåtande nr 58 utom i punkten A, där jag yrkar bifall

Herr talman! Det blev en kort men lysande tid som proposition nr 141 med förslag till ny hyreslag lyste upp den politiska himlen. Att den satte fart på den politiska bostadsdebatten är i varje fall säkert. Inte minst hyresgästerna i de stora bristorterna kände sig medengagerade i denna diskussion därför att de problem som en ny hyreslag kunde föra med sig var deras vardagsbekymmer. Från dessa fackliga, politiska och hyresgästbetonade organisationer har ingen veklagan uppstått därför att regeringen, på goda sakskäl, har begärt att få återkalla det nya hyreslagförslaget. Reaktionen är i många fall precis den motsatta. När jag konstaterar detta sakförhållande kan jag inte undgå att något förundras över den debatteknik som herr Bengtson i Solna envisas att hålla sig till. Han påstår, på minst sagt lösa boliner, att beslutet av Hyresgästföreningen i Storstockholm, som är landets största hyresgästorganisation, motiverades av att denna organisation är kommunistinfiltrerad. Påståendet är givetvis både horribelt och grundlöst. Vad som hände var att två förslag ställdes emot varandra i omröstningen, varav ett förslag från föreningens styrelse och ett från styrelsens sekreterare. Men båda instämde i hyreslagens väsentligheter och skilde sig endast i fråga om nyanser. Det segrande uttalandet krävde en ökad samhällskontroll över hyresutvecklingen och en partsbetonad överinstans för hyressättningen. Herr Bengtson kan finna krav av liknande innehåll i en starkt underbyggd socialdemokratisk motion som framförts i riksdagens båda kamrar. Jag för mitt vidkommande, som har äran att tillhöra ombudsförsamlingen i Hyresgästföreningen i Storstockholm, ser inga motsättningar i dessa båda förslag till uttalande. Nu replikerar herr Bengtson i Solna till herr Nilsson i Gävle att han bygger under sitt resonemang med det förhållandet, att uttalandet från Stockholms hyresgästförening råkade exakt Ööverensstämma med ett uttalande som en kommunistisk representant hade gjort i Stadshuset. Av detta uttalande får herr Bengtson i Solna fram att det förekommer kommunistinfiltration i hyresgästföreningen i Stockholm. Herr Bengtson i Solna bör nog vara försiktig med att använda så enkla knep i en viktig politisk fråga. Han kan eljest löpa risken att bli jämställd med herr Wedén, som onsdagen den 6 mars i TV påstod att det fanns ett samband mellan en kommunistisk konferens som skulle ha hållits i Stockholm söndagen den 3 december och regeringens tillbakatagande av lagförslaget. Jag förmodar att herr Wedén kommer att lämna kammaren klart besked i dag om detta påstådda samband. Det har vi rätt att fordra. Jag lämnar sedan därhän vem av herrar Wedén och Bengtson i Solna som mår mest illa av den personliga jämförelsen, men de gjorda påståendena är helt grundlösa. Själv har jag, herr talman, ansett — och är därvidlag i gott sällskap — att regeringens förslag till hyreslag behövde förstärkas på vissa utsatta punkter, vilket återspeglas i motionerna II: 1101 och IT: 1102. Vi har där begärt en komplettering beträffande besittningsskyddet, vi har utvecklat ett starkt underbyggt resonemang kring behovet av en mera funktionell bytesrätt. Vi har föreslagit registrering av enskilt träffade hyresuppgörelser direkt mellan husvärd och hyresgäst, och vi har framfört en stark motivering för behovet av skärpt uppmärksamhet under Öövergångstiden. Skälet därtill har varit att man inte helt kunde bortse från riskerna av försök till hyreshöjningar, som i hyreslagens mening inte var godtagbara. Om nu de båda mittenpartierna menat att deras oro varit sakligt befogad, fanns det således en klar möjlighet att slå följe med de socialdemokratiska motionärerna. Skulle någonting oförutsett inträffa var det självklart att regeringen — givetvis även under övergångsperioden — skulle kunna ta ett initiativ i syfte att bringa hyresnivåerna i bättre överensstämmelse med hyreslagens mening. Såvitt jag vet har frågan varit uppe vid behandlingen i tredje lagutskottet men inte mött någon särskilt markerad anslutning från borgerligt håll. Varför har man från mittenpartiernas sida så hårdnackat bitit sig fast vid nödvändigheten av en längre övergångstid än den som regeringen föreslagit? Nu vet vi inte om man innerst inne delat regeringens uppfattning om behovet av en ny hyreslag. Under de år jag tillhört denna kammare har företrädare för oppositionen varje år stött på om hyresregleringslagens slopande och utåt velat framstå som om de haft en positivare vilja att komma till rätta med hyresmarknadens fastlåsta läge än regeringen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Jag undrar om man inte nu har fångats in i sin egen taktik. Dels säger man ja till hyreslagen, dels skaffar man sig genom förslaget om förlängd övergångsperiod ett alibi gentemot hyresgästerna. Herr Nyberg antydde i sitt anförande att han var besviken på regeringen Erlander som brukar ta åt sig äran av att stå för förslag som inte alltid är populära. Herr Nyberg anförde som ett exempel införandet av omsättningsskatten — ett bra exempel, eftersom mittenpartierna även i den frågan hattade fram och tillbaka. Men jag förstår hans dilemma. Man mister nu ett bra objekt vid valrörelsen 1968. Jag hoppas att huvudparten av väljarna verkligen genomskådar denna tanke som inte ens har någon finess över sig; det är ett röstfiske av allra grövsta slag. Man kan naturligtvis fråga sig på vil ka premisser regeringen haft goda tankar om mittenpartierna, men jag lämnar den frågan därhän. I stället bör betonas vikten av att det bara blir en kort paus i ambitionen att lägga fram nya förslag ägnade att förstärka tryggheten i boendet. Detta har sagts från regeringshåll, och jag understryker nödvändigheten av att nya förslag läggs fram till våren. Jag utgår då från att de läggs fram i så god tid att de nya bestämmelserna kan träda i kraft senast den 1 januari 1969. Man bör därvid kunna vägledas av den debatt som har förts om det förslag som snart är ett minne blott och åstadkomma nya initiativ inom ramen för den nuvarande hyresregleringen. När tidpunkten är inne för mera omfattande åtgärder, vilka jag anser måste vidtagas, vet man nu definitivt att ett förslag om sådana måste byggas upp utan förlitan på någon allmän medverkan av andra partier. Personligen beklagar jag inte det som hänt utan tror t.o.m. att det varit nyttigt och uppfriskande för den politiska debatten. Jag vill, herr talman, inte gärna på nytt söka gräl med herr Bengtson i Solna. Hans ton var på en gång klagande och anklagande. Han sade att den gemensamma bostadsförmedlingen för Storstockholm var startklar den 1 januari 1968. Jag vill påminna honom om att den aktuella organisationsplanen inte är klar; ansvaret härför vilar på ett borgerligt borgarråd i Stadshuset. Herr Bengtson i Solna sade vidare att den nu tillbakadragna hyreslagen ökar ungdomens svårigheter att komma Över en bostad. Detta är ett vanligt förekommande paradresonemang. Debatten skulle ha tjänat på att herr Bengtson haft mod att tala om på vilket sätt ungdomen skulle fått bättre tillgång på bostäder. Det finns bara ett bra sätt att klara den uppgiften, nämligen att bygga fler bostäder och noga följa hyresutvecklingen. Det är olyckligt att blanda ihop olika frågor i en debatt av detta slag, eftersom det kan ge den förvirrande bild av bostadsmarknaden som herr Bengtson målat. Jag instämmer, herr talman, i de yrkanden som tidigare i debatten framställts av herr Svenning.

Herr talman! Olika uttryck har lagts i min mun. »Kommunistdominerad», trodde herr Nilsson i Gävle att jag hade sagt — det var kanske en form av önsketänkande. »Kommunistinfiltrerad», ansåg herr Lindkvist att jag hade sagt, och det måste väl vara ett undermedvetet erkännande av att kommunister verkat i detta sammanhang, ty herr Lindkvist jävar inte på något sätt mitt påstående hur det hela gick till. En kommunistisk styrelseledamot i denna hyresgästorganisation lyckades få majoritet för sitt uttalande. Hur stor infiltrationen är har jag ingen aning om, det tror jag att herr Lindkvist känner bättre till än jag. Avsikten var att den gemensamma bostadsförmedlingen skulle börja sin verksamhet den 1 januari 1968 — styrelsen skall, tror jag, tillsättas i dag. Man hade hoppats att den också skulle börja fungera den 1 januari. Hur det nu kommer att bli är jag däremot osäker på, ty detta organisationsarbete byggde i mycket hög grad på en ny hyreslagstiftning. Herr Lindkvist säger, att regeringens åtgärd att dra tillbaka propositionen inte medför att ungdomens intressen trädes för nära. Jag har vid upprepade tillfällen sagt, att inrikesministerns nya giv hängde samman med en ny hyreslagstiftning. Ta bara en sån sak som att man räknade med att en viss hyreshöjning för de gamla lägenheterna skulle hjälpa till att betala nybyggnaderna inom både de allmännyttiga bo stadsföretagen och de övriga. Jag tycker nog att ungdomen redan svarat på herr Lindkvists fråga. Ungdomen är så väl medveten om allt det elände som hyresregleringen ställt till med, att jag inte tror att några uttalanden av herr Lindkvist här i kammaren kan få ungdomen på andra tankar.
Herr talman! Det har i olika sammanhang i denna debatt sagts att regeringens förslag till ny hyreslagstiftning i och för sig var en kompromiss och att man därför inte kunde tänka sig några ytterligare ändringar av propositionsförslaget. I varje fall har detta använts som ett argument mot mittenpartiernas framställningar i denna fråga. Den rättighet att väcka motioner med ändringsyrkanden, som man velat förvägra mittenpartierna, har dock tydligen socialdemokraterna haft. Den motion, som herr Lindkvist åberopade och för vilken han står som huvudmotionär, upptar en lång rad ändringsyrkanden. I utskottet har vi på båda sidor ställt oss ganska välvilliga till åtskilliga yrkanden i de motioner, för vilka herr Lindkvist står som huvudmotionär. Så är fallet t.ex. med förslaget att bytesrätten skall gälla generellt och inte bara på bristorterna. En majoritet i utskottet har tillstyrkt detta yrkande. Vi har också kommit överens om att hemställa att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall begära att utvecklingen efter det att den nya hyreslagstiftningen trätt i kraft uppmärksamt följes. Om man läser denna motion, får man intrycket, att motionärerna känner en viss oro för utvecklingen sedan den nya hyreslagstiftningen trätt i kraft och hyresregleringen sålunda slopats. Det är därför oriktigt att påstå, att det är mittenpartiernas motioner som skulle ha gett anledning till denna oro. Den fanns ju redan när herr Lindkvist skrev sin motion. Vidare tycker jag att herr Lindkvist bör tala ganska tyst om röstfiske. Såväl regeringens agerande på senaste tid som vissa socialdemokratiska motionärers framställningar tyder på att man på det hållet inte varit särskilt främmande för röstfiske i detta sammanhang.

Herr talman! Jag hörde tyvärr endast slutet av herr Lindkvists anförande. Jag hann emellertid uppfatta att han var osäker på huruvida vi vill ha en ny hyreslagstiftning eller inte. På den punkten bör han kunna få klarhet genom att läsa det förslag från de borgerliga representanterna i tredje lagutskottet, vilket nu ligger på riksdagens bord och som är ganska klart i det avseendet. Jag hörde också att herr Lindkvist angrep folkpartiförslaget om en förlängd övergångstid. Jag var inte med om att underteckna den motion, vari detta förslag framförts, och jag har alltså inga personliga skäl att ta den i försvar. Men jag är ganska överraskad över att det angreppet kom just från herr Lindkvist. Jag har nämligen här ett uttalande av herr Lindkvist från socialdemokraternas kongress den 21—23 oktober i höst, där de ju också diskuterade hyresregleringen.

Herr talman! Jag måste nog be herr Bengtson i Solna att försöka göra klart för sig att hyresgäströrelsen består av människor med skilda politiska uppfattningar. Anser herr Bengtson att det är felaktigt att de kommunister som kan finnas i denna hyresgäströrelse har rätt att framföra sina synpunkter? Om de får majoritet för dessa synpunkter, är det då detsamma som att hela församlingen är kommunistinfiltrerad eller kommunistinfekterad eller vilket uttryck man nu ville använda? Är herr Bengtson inte anhängare av en demokratisk ordning inom denna organisation? Skulle herr Bengtson möjligen vilja ta tillbaka det här yttrandet med hänsyn till den stora omslutning som Sveriges hyresgäströrelse har?

Herr talman! Jag är förvånad över att man åter framför åsikten att det när det motioneras från mittenpartiernas sida är valtaktik och att det när det motioneras från socialdemokratiskt håll inte är fråga om något sådant. Lika förvånansvärt är det att man från socialdemokratiskt håll ständigt och jämt upprepar det oriktiga påståendet att mittenpartierna i utskottet skulle ha varit ovilliga att frångå sitt förslag om en längre Öövergångstid. Det har inte funnits någon ovilja mot ett kompromissförslag från mittenpartiernas sida — det tror jag väl ändå står klart i dag. Med ett kompromissförslag menar jag ett förslag där man från båda håll går varandra till mötes. Anser man att den ena partens förslag skall accepteras oförändrat av den andra ligger det väl närmare tillhands att kalla det för ett diktat och inte för en kompromiss. Jag tycker att talet om att propositionen var en kompromiss har vederlagts i dag eftersom det står klart att det i utredningsförslaget inte fanns med någonting om någon övergångstid; det är regeringen som har framlagt det förslaget. En kompromiss i denna fråga borde väl vara resultatet av regeringens förslag och vad de övriga partierna anfört.
Herr talman! Herr Gustafsson anförde att jag på socialdemokraternas extra partikongress hade framfört uppfattningen att en längre övergångstid skulle vara motiverad. Jag vet inte om han tagit citatet ur protokollet eller ur dagspressen. Jag skall emellertid inom kort se till att det blir kontrollerat om något sådant finns med i det officiella protokollet. Jag kan alltså inte nu ge mig in på en diskussion av den frågan. Det väsentliga är väl ändå att jag har avstått från att motionera efter det att vi haft en ordentlig genomgång av de motiv som så småningom bildat underlaget för de socialdemokratiska motionerna. Herr Gustafsson sade vidare att han inte undertecknat folkpartiets motion om förlängd Öövergångstid. Det måste väl tolkas så att han vill ha beröm för det. Jag kan väl medge att herr Gustafsson i detta alldeles speciella undantagsfall har visat prov på gott omdöme. Herr Bengtson i Solna har nu gjort den stora reträtten i denna politiska debatt. Han säger, sedan han uppgivit att det var en kommunistisk styrelseledamot i Stockholms hyresgästförening som fick igenom sitt uttalande, att man därav inte kan få någon uppfattning om storleken av den kommunistiska infiltrationen i hyresgäströrelsen. Med anledning därav konstaterar jag bara, herr Bengtson, att det första påståendet vilade på ett obetydligt underlag. Kan man inte i debatten ange på vilka premisser man har byggt upp ett påstående om en kommunistisk infiltration, så tycker jag att man har mer än lovligt svaga argument i den politiska debatten. Vidare sade herr Bengtson beträffande ungdomens bostadsfråga, att det nog inte spelar någon roll vad Oskar Lindkvist säger, ty ungdomen kommer ändå inte att tro på honom. Tror herr Bengt son, att de tror på högern, som ju, om vi skall dra någon slutsats av replikskiftena här, vill att ungdomen skall betala mera för bostäderna? Är det en lösning för huvudparten av de unga familjerna i Stockholm? Det är ingen lösning. Det innebär att man bortser ifrån den ekonomiska situation som gäller för huvudparten av de unga familjebildarna. De har sannerligen inte råd att följa med i en prisstegringstakt på en sådan marknad som herr Bengtson i Solna är anhängare av. Slutligen bara ett par ord till herr Nyberg. Han säger i sin replik att tredje lagutskottet har ställt sig ganska välvilligt till de krav som har framförts i de socialdemokratiska motionerna. Varför har inte detta, herr Nyberg, fått mittenpartierna att haka på dessa förslag, så att de har kunnat undvika den dispyt vi har haft om förlängningen av Öövergångsperioden.
Herr talman! Jag har absolut ingenting att ta tillbaka, herr Nilsson i Gävle. Jag har bara redovisat min uppfattning att det är strongt av Hyresgästernas centralorganisation att stå fast vid sina ståndpunkter. Man får respekt för sådana människor. Jag antydde i det sammanhanget att det skett trots att lokalorganisationen var kommunistinfekterad. Det är ingen som har bestritt det faktum som jag här senare har utvecklat. Det har inte heller herr Lindkvist gjort. Jag har inte alls talat om infiltration, herr Lindkvist. Det är herr Lindkvists egen uppfattning, och jag förmodar att han därmed undermedvetet erkänner att det är så. Det är emellertid en förmodan från min sida som jag hoppas inte behöver missförstås av herr Lindkvist. Vidare berörde herr Lindkvist en mera besvärlig fråga. Han säger att ungdomarna kommer att få betala mera i hyra, om högersynpunkterna skulle bli dominerande. Men det är väl så nu, att man i de nya bostäderna betalar mycket höga hyror. Att minska hyressplittringen och åstadkomma balans genom att höja hyrorna i de gamla bostäderna något och sänka hyrorna något i nyproduktionen är ju en av de viktigaste huvudsyftena, enligt inrikesministern, med den nya lagstiftningen. Jag har nämnt fem olika exempel på detta.

De har ingen fördel av hyresregleringen, herr Lindkvist.

Herr talman! Herr Lindkvist sade att det hedrar mig, att jag inte har undertecknat motionen och jag får väl tacka för berömmet. Men jag måste fråga om det verkligen kan vara en heder att inte ha undertecknat en motion, vars förslag syftade till vad herr Lindkvist själv sympatiserade med för endast någon månad sedan.
Herr talman! Det är onödigt att jag förlänger debatten med herr Bengtson i Solna. När han refererade den nya hyreslagens innehåll bortsåg han ifrån att just den föreslagna övergångsperioden inrymmer de inbyggda hyresspärrar, som skall förhindra en oskälig prissättning beträffande bostäderna i bristorterna. Har herr Bengtson verkligen bortsett från de grundläggande fakta som gör att man kan ansluta sig till regeringens proposition? Jag gav visserligen herr Gustafsson i Skellefteå beröm för att han inte har skrivit på mittenpartiernas motion, men nu måste jag moderera detta beröm. Herr Gustafssons påstående, att jag vid den extra socialdemokratiska partikongressen skulle ha sagt, att det behövs en förlängning av övergångsperioden är felaktigt. Framför mig har jag protokollet från kongressen och där finns, såvitt jag kan finna av en snabb genomläsning, ingenting av det som herr Gustafsson yttrade.

Herr talman!

Jag kan förstå dessa synpunkter. Låt mig emellertid framhålla att regeringen självfallet kommer att göra sitt yttersta för att minska skadeverkningarna av vad som ägt rum under den senaste månaden.

Jag blev för min del besviken när jag lyssnade till herr Gustafsson i Skellefteå men vill gärna medge att jag kan ha missuppfattat honom fullständigt. Jag har ännu inte fått se den stenografiska utskriften och skall därför inte ge mig in på den polemik som det annars vore mycket enkelt att ta upp.

Om herr Gustafsson skulle mena något så horribelt, vill jag gärna gå in i polemik mot honom. Men så länge jag hoppas att jag missuppfattat honom avstår jag från den diskussionen och förutsätter, att jag senare får tillfälle säga att min uppfattning på denna punkt grundar sig på en missuppfattning av herr Gustafssons anförande. Var och en som deltagit i den politiska debatten under senare år torde nämligen ha konstaterat att man i folkpartiet aldrig har vågat lägga ett konkret förslag i något ärende. Det gör man inte i folkpartiet. Däremot har man ständigt givit det intrycket att folkpartiet mer än något annat parti står som garant för att hyresregleringen skall avskaffas fortast möjligt. Sedan är det inte min avsikt, herr talman, att här ta upp en debatt om de konstitutionella frågor som behandlades i kammaren förra onsdagen. Det kan finnas skäl för den uppfattning som herr talmannen hade då; jag går inte in i någon diskussion om det. Men i egenskap av intresserad av författningsfrågornas lösning vill jag göra klart, att även om det kan finnas skäl för herr talmannens tolkning, så delar jag inte hans uppfattning. Jag delar i stället den uppfattning som den Sandlerska = författningsutredningen kom fram till, när utredningen i sitt betänkande skrev att enligt utredningens mening bör något hinder inte föreligga mot att propositionen återkallas innan utskott avgivit betänkande i ärendet. Den Sandlerska kommittén var t.o.m. så säker på sin sak att utredningen ansåg det vara onödigt att skriva något om det, när praxis är sådan den är. Avsikten med detta mitt yttrande är som sagt inte att nu riva upp en konstitutionell debatt. Vi har sannerligen andra saker att debattera. Men det kan vara viktigt att klargöra att här inte föreligger något prejudikat och att grundlagberedningen därför bör pröva frågan och skriva entydiga och klara regler. När grundlagberedningen prövar frågan, hoppas jag givetvis att beredningen kommer till samma resultat som den Sandlerska utredningen på sin tid gjorde. Sedan är det en annan fråga som också snuddar vid det konstitutionella och som enligt protokollen från förra onsdagen då var föremål för åtskilliga resonemang här i kammaren. Några talare fann det uppseendeväckande att regeringen tagit kontakt med partiets representanter i ett utskott för att med dem överlägga om hur man skulle handla i en viss situation. Jag kan emellertid aldrig tänka mig att någon av riksdagens ledamöter på allvar vill göra gällande, att ett partis representanter i ett utskott inte har rätt att diskutera med sin partiledning, även om omständigheterna gjort att den partiledningen sitter i regeringsställning. Vad som hände vid de överläggningar vi hade med våra ledamöter i utskottet — det var flera överläggningar, av vilka jag var närvarande vid de två första — var att vi i regeringen sade att vi ville ha ett råd av ledamöterna i en intrikat och besvärlig fråga. Ni har större möjligheter än vi att bedöma hur man på riksdagshåll ser på dessa ting, sade vi. Då fick vi det önskade rådet, och med utgångspunkt därifrån kom vi fram till vårt ställningstagande, som vi var helt överens om. Jag skulle väl tro att ingen riksdagsman på allvar vill göra gällande att det föreligger ens skymten av något inkonstitutionellt i ett sådant sätt att uppträda. Jag var ju under förra veckan upptagen av andra angelägenheter. BI. a. deltog jag vid firandet av den finska statens 50-årsjubileum, varvid jag framförde den svenska statens lyckönskan. Jag antar att ingen kritiserar mig för detta. Man kan möjligen klandra mig för att jag sedan företog en resa till Rom och till England.

Jag föreställer mig också att det skulle ha varit en grov försummelse med hänsyn till just de synpunkter, som ofta anförts från oppositionen, om jag inte hade begagnat tillfället att lördagen den 9 denna månad träffa praktiskt taget alla de socialdemokrater, som för närvarande sitter i regeringsställning i Europa — och de är inte få. Bland dem som det framför allt var viktigt att träffa förutom den engelska regeringen — var den västtyske utrikesministern. Det borde alltså ha varit helt naturligt att jag utnyttjade denna möjlighet, även om jag därmed tydligen har sårat några av de tidningar — Vestmanlands Läns Tidning, Västernorrlands Allehanda och andra — som anlägger högre aspekter på en statsministers gärning. Jag föreställer mig följaktligen att kammaren förstår varför jag inte var närvarande under förra veckans debatt. Med hänsyn till detta bör jag dock kanske nu säga det som jag redan då skulle ha anfört. Det kan inte undvikas att det blir en del upprepningar, eftersom man — jag vill beteckna det så — haft oförsyntheten att påstå att herr Sträng, som den timide man han är, inte skulle ha vågat handla som han gjorde, om den barske Erlander varit närvarande. — Detta är, såsom var och en förstår, en god beskrivning av regeringens sätt att arbeta! Vad är det då som varit anledningen till att vi kommit i denna situation? Ja, det finns personer som påstår att det är kommunisterna som förorsakat detta läge. Jag förstår också att kommunisterna gärna begagnar varje tillfälle att tugga på denna karamell. De har inte mycket att glädja sig åt, och om de kan få ett erkännande från borgerligt håll av att de lyckats i detta fall, förstår jag väl att de suger på denna godbit så länge de kan. Men fastnar inte orden i munnen på den folkpartiledare som slungar ut denna anklagelse? Vi har visat vår vilja till handling. Partiets representanter har i utredningen medverkat till att utforma det förslag, som i allt väsentligt ligger till grund för regeringspropositionen. Vi har sedan lagt fram propositionen och genom våra representanter i utskottet arbetat för att få den enhälligt antagen. Dessa tre ting är väl ändå tillräckliga bevis för att det inte fanns ett spår av rädsla för kommunisterna i vårt handlande. Vi visste nämligen precis vad kommunisterna skulle göra, både när vi tillsatte utredningen, när våra representanter medverkade till att utforma förslagen, när vi lade fram propositionen och när vi in i det sista försökte att få till stånd en enhällig lösning på propositionens grund. Med hänsyn härtill borde man på herr Wedéns håll ha visat något större respekt för sanningen och inte göra gällande, att det som vi nu gjort är ett resultat av kommunisternas arbete. Vi visste således var vi hade kommunisterna, och det skall jag gärna ge dem ett erkännande för. Däremot blev vi verkligen överraskade över folkpartiets och centerpartiets kovändning — ty det är väl inget tvivel om att deras handlande har uppfattats på detta sätt av alla. Alla utanför de allra mest partifanatiska kretsarna inom folkpartiet och centerpartiet har nog förstått att det var fråga om en markant kovändning. Varför blev vår reaktion så stark? Ja, herr talman, för att förklara detta kanske jag med några ord får uppehålla mig vid vad saken egentligen gäller. Det är måhända ofint att i denna debatt börja resonera i sak, men någon gång skall väl det också göras. Först och främst var vi övertygade om att det nuvarande systemet är behäftat med betydande svagheter. Men vi visste också att vissa besvärligheter möter vid genomförandet av en friare hyresmarknad, och därför försökte vi få till stånd en sådan lösning att alla medborgare skulle förstå att praktiskt taget samtliga berättigade hänsyn var tagna. Detta trodde vi att vi skulle kunna nå genom att vi hade den parlamentariska utredningen. Centerpartiet var visserligen inte representerat i denna utredning, men så kärt som det är mellan folkpartiet och centern nu kan det väl inte vara så farligt om centerpartiet låter sig representeras av en folkpartist. Dubbelpartierna håller ju ihop så att det är svårt att skilja dem åt enligt vad de själva säger, även om vi tycker att det inte är riktigt på detta sätt. Men de anser själva att de är så överens — och är det då orimligt att tänka sig att centerpartiet åtminstone för några minuter skulle kunna känna sig representerat av folkpartiet?

Det var ett otroligt arbete. Och jag vågar säga att vid sidan av de mycket stora uppgifter som inrikesminister Johansson har haft under den senaste tiden — jag syftar på arbetsmarknadsfrågorna och bostadspolitiken — har detta varit ett arbete som tagit mycket tid och krävt mycken tankemöda och konstruktionskraft. Det är väl inte underligt om han blir ledsen och tycker det är bittert när det visar sig att detta mödosamma arbete under tre eller kanske fem år inte leder till någonting — för hur lång tid framåt vet vi inte. Inrikesministern hade ju äntligen lyckats jämka samman alla de intressen som var representerade, och han trodde sig ha någonting att lita på när kommittén var praktiskt taget enhällig i sin uppfattning. Det nåddes alltså enighet om ett långt gående skydd för hyresgästerna. Besittningsskyddet har jag redan talat om, och vidare gällde det bytesrätten samt kravet på att hyresvärdarna skall reparera och underhålla lägenheterna. Men det stora och känsliga problemet — inte bara partipolitiskt utan helt enkelt för de människor som skall bo i lägenheterna — var givetvis hyrans höjd. Den svåraste uppgiften både inom kommittén och vid regeringens förhandlingar med olika intresseorganisationer blev därför att finna ett system med inbakade trygghetsgarantier. Det skulle vara ett system som gjorde att man verkligen kunde gå ut och, med anspråk på att bli trodd, säga att förslaget innefattar sådana garantier mot orimliga hyreshöjningar att vi betraktar det såsom ganska osannolikt att ett genomförande av förslaget leder till särskilt stora bekymmer för hyresgästerna. Och detta är ju den fråga vi egentligen skall diskutera. Vi skall inte föra någon diskussion om en bagatell som fyra eller fem års övergångstid — rörande den saken kan olika meningar råda. Nej, vad vi skall diskutera är om dubbelpartierna godkänner den grund på vilken regeringen har fotat sitt arbete. Godkänner ni den grunden att det, genom det system som här föreslås, inte blir några stora hyresstegringar eller ställer ni er på en annan principiell grund än den från vilken regeringen utarbetat sitt förslag? Det är i detta sammanhang uppenbart att dubbelpartierna ställer sig på en helt annan principiell grund än regeringspartiet gjort. Det är också alldeles uppenbart att ni utan vidare accepterar att hyresstegringarna kommer att bli mycket stora i det ögonblick regeringens förslag skulle genomföras. Jag behöver inte anföra många citat. Herr Wedén sade i september i år att regeringsförslagets förverkligande kommer att medföra en hyreschock. Och Dagens Nyheter skrev att folkpartiledaren talat om väntade chockhöjningar av hyrorna i samband med hyresregleringens avveckling. Detta är något helt annat än den bedömning som var förutsättningen för att vi över huvud taget skulle våga — inte av partitaktiska skäl utan av hänsyn till landets bostadskonsumenter — att ge oss ut i de besvärligheter som ett avskaffande av hyresregleringen vållar. Jag skulle gärna vilja ställa en fråga till dubbelpartierna: Är det verkligen på det sättet att ni är medvetna om att regeringsförslaget skulle medföra stora hyreshöjningar och ändå går upp här, talare efter talare, och förklarar er beredda att godtaga propositionens förslag? Varför skall ni godta ett förslag som innebär stora hyreshöjningar? Ni har själva skrivit i er motion att resultatet av regeringsförslagets genomförande blir betydande hyreshöjningar. Ni tycker tydligen, eftersom ni är beredda att rösta för det, att det på något vis är roligt, om bara svansen på hunden skärs av i sex etapper i stället för fyra. Men hunden kommer inte att tycka det är roligare för det! Med andra ord: ni ställer er utanför den principiella grund på vilken regeringspartiet står. Det är det striden gäller. Genom att ni dessutom proklamerar att betydande hyreshöjningar kommer att uppstå — det skriver ni både i motionen och i utskottsutlåtandet — river ni sönder förutsättningar na för ett lugnt genomförande av avvecklingsperioden. Varför det? Jo, därför att ni skapar en våldsam oro på hyresmarknaden. AM right, kan ni säga, det är vår sak att klara det. Men ni skapar dessutom förväntningar hos en rad människor som har att göra med fastställande av hyror — förväntningar om kraftiga hyresstegringar därest bara hyresregleringen avskaffas. Förutsättningarna för att regeringsförslaget skulle kunna genomföras på det sätt vi tänkt oss var att dess grundprinciper bars upp av ett allmänt förtroende. Ni lyckades med hjälp av edra motioner helt enkelt slå sönder det förtroendet. I det ögonblick då statsmakterna var beredda att ta ett stort steg för att införa friare ekonomi i vårt land gjorde ni ert yttersta för att försvåra sådana åtgärder genom att skaka förtroendet för regeringsförslagets bärande tanke. Därmed har jag, herr talman, också svarat på frågan varför vi inte kunde acceptera en kompromiss. En kompromiss mellan fyra och sex år är i och för sig inte så märkvärdig, men det var inte det som kompromissen gällde, utan två oförenliga principiella ståndpunkter. Företrädarna för den ena säger: »Det ska inte bli några nämnvärda hyreshöjningar.» Företrädarna för den andra säger: »Det blir väldiga hyreshöjningar.» Dubbelpartierna står för synpunkten att stora hyresstegringar skall uppkomma. Men de är beredda alt rösta för propositionens förslag i alla fall och att kompromissa beträffande övergångstiden. Vi säger nej. Det går inte att kompromissa mellan två så skilda ståndpunkter. Antingen skall man hålla på att det inte blir några större hyresstegringar all right — eller också skall man inte försöka sig på att genomföra upphävandet av den nuvarande hyresregleringen. Vad skulle en kompromiss ha inneburit? Jo, uppenbarligen att allmänheten hade fått den föreställningen att statsmakterna vacklar. Man hade inte vetat, om man skulle lita på propositionens ord eller på de krav som framförts av mittenpartierna. I vilken ställning försätter ni inte genom denna vacklan och hållningslöshet dem som skall tolka det hela? Lagen och lagstiftarnas intentioner skall tolkas av kunniga och skickliga jurister. Det är bra. Men om de icke känner till motiven för handlandet, till vilka resultat kommer i så fall dessa människor, som skall försöka analysera fram vad som ligger bakom vårt tänkande? Vid närmare besinnande måste man därför finna det självklart att vi var tvungna att inta den position som vi valde när propositionen drogs tillbaka. Uppriktigt sagt tror jag att det också var nyttigt för svensk demokrati att dessa två partier, som så ytterligt sällan har tillfälle att stå för sina gärningar, fick göra det, fick stå för att avskaffandet av hyresregleringen har uppskjutits till en mycket obestämd framtid. Det finns inte något annat skäl till att den händelsen har inträffat än centerpartiets och folkpartiets vacklan. Är det någon som vill ha citat som belyser vad jag sagt om motionernas innehåll, står jag gärna till förfogande. I folkpartimotionen heter det t.ex.: Väsentliga hyreshöjningar kan inte uteslutas; det blir icke godtagbara snabba och kraftiga hyresstegringar, och även med en längre övergångstid kan hyreshöjningen för varje år vara mycket kännbar, 0. s. Vv. Centerpartiet är litet försiktigare men behandlar lika lättsinnigt de grundläggande principerna i propositionen och överenskommelsen. Man kan fråga oss: Varför tog ni inte tillbaka propositionen så fort motionerna väckts? Här har berättats, inte precis några sagor utan förmodligen sanningen om vad som hände vid utskottsbehandlingen, och då kanske jag också kan få bidra till den kommande historieskrivningen. När vi hade fått motionerna i vår hand var det flera i regeringen — icke bara en — som sade: Detta gör det ju meningslöst att försöka att på det sätt som vi har tänkt oss genomföra avvecklingen av hyreslagstiftningen. Men jag tar gärna på mig ansvaret för att ett omedelbart tillbakadragande inte kom till stånd sedan motionerna hade väckts. Jag framhöll nämligen att vad centern och folkpartiet gör är någonting så exempellöst att det inte är möjligt att det icke inom dessa partier finns krafter som kommer att förhindra den olycka som alldeles uppenbart hotar, krafter som säger ifrån att så får icke svensk politik skötas, även om partiledningarna icke tycks ha observerat vad det är fråga om. Låt oss vänta och se vad som händer under utskottsbehandlingen; då måste väl ändå förnuftet och ansvarskänslan komma tillbaka även hos dubbelpartierna! Det framförs också mycken kritik mot motionerna även från praktiskt taget hela oppositionspressen. Jag har aldrig i mitt liv upplevat att partiledningar har blivit så utskällda som i detta fall — inte av oss, ty vi skäller aldrig på folk, men däremot av sina egna, som är mera vana att handskas med en hårdhänt vokabulär än vi. »Inte ett alltför hederligt intryck», var det mildaste man hade att säga. »En pinsam uppmärksamhet», »en rent taktisk spekulation», »småskuret politiskt lurpassande», »vingleri», fortsatte man. Det är inte jag som säger detta — jag begagnar inte sådana ord — utan praktiskt taget hela den borgerliga pressen, som karakteriserar dubbelpartiernas uppträdande som ett dubbelspel. Så kommer utskottsbehandlingen och då inträffar den situationen att dubbelpartiernas representanter där inte tar någon hänsyn till hela denna kritik, allt detta tal om de risker som fanns att få uppleva vad vi har upplevt i dag. Man driver bara hårt sin egen mening. Under sådana förhållanden är det väl inte konstigt att vi från regeringssidan fattar ett sådant beslut som vi gjort. Och jag vill än en gång upprepa vad jag sade inledningsvis: Självfallet har jag varit med om att fatta detta beslut. Jag reste på måndagskvällen, men vid vår senaste överläggning hade vi varit överens om att mittenpartiernas hållning inom tredje lagutskottet var helt orimlig. Slutsatserna av denna orimliga hållning drogs emellertid vid ett sammanträde där jag själv inte var närvarande, nämligen då man på tisdagsmorgonen fick svart på vitt på att dubbelpartierna envisades med sitt dubbelspel. Det finns här i kammaren en man som borde ha speciell anledning att ta sig en funderare, och det är herr Ohlin. Herr Ohlin har vid många tillfällen privatim — jag skall inte bry mig om att här närmare redogöra för det — förklarat att han vore intresserad av att så fort som möjligt få hyresregleringen avskaffad men att vi väl inte kunde begära att hans parti skulle gå ut hårdare än vad vi gjorde. All right, ett sådant hänsynstagande kan jag väl begripa.

Dagens Nyheter tyckte att detta var ett ytterligt taktiskt men också öppet resonemang. Ja, ett så öppet taktiskt resonemang har man säkerligen aldrig fört tidigare inför offentligheten. Och det hela är mycket intressant. Man ville uppenbarligen avskaffa hyresregleringen snabbare än regeringen, men man ville ligga bara ett litet, litet stycke före oss, så att inte vi skulle kunna påstå att man var anhängare av hyreshöjningar. Vad som än kan sägas om detta hand lande, personligt mod präglas det inte av! Har man den meningen, att hyresregleringen skall avskaffas, bör man väl kunna uttrycka sig på ett något mindre taktiskt sätt. Ett faktum är dock att man var beredd att medverka och sträcka sig lika långt som socialdemokraterna, men man skulle ligga en liten, liten aning före dem. Vi anade bara inte att detta »före» var räknat bakåt i tiden, så att ni i verkligheten kom att ligga bakom oss. Men det är en sak som väl överensstämmer med folkpartistisk terminologi! Herr Ohlin sade vid folkpartistämman i Sundsvall i våras att han trodde att det skulle komma att bli betydande hyresstegringar som en följd av förslaget om hyresregleringens avskaffande —- jag har inte det ordagranna referatet här och är därför litet osäker på innebörden. Såvitt jag har kunnat utläsa av tidningsreferaten började han emellertid redan då spekulera i möjligheten att utnyttja missnöjet mot våra ansträngningar att slopa hyresregleringen. Jag ser att herr Ohlin ler, och det tycker jag att han gör rätt i. Det är fråga om ett ganska enfaldigt resonemang, men det kanske beror på att folkpartiet här råkat ut för detsamma som man gjort under hela denna debatt — enligt vad herr Gustafsson i Skellefteå ansåg: Ingen begriper vad de menar med vad de säger, allra minst deras egna tidningar. Jag har stött mig på ett folkpartitidningsreferat från stämman i Sundsvall, men det är möjligt att herr Ohlin sade någonting annat än vad som där angivits. I så fall är det väl bäst att här förklara att er avsikt våren 1967 inte var att säga att det skulle bli stora hyresstegringar. Vad vi främst vänder oss mot, herr talman, är det sakliga resonemang som förs i folkpartiets och centerns motioner. Men vi vänder oss också mot att man i denna fråga liksom i så många andra frågor kryper så nära socialdemokratin som man kan, samtidigt som man försöker utnyttja missnöjet med de ting som man innerst inne vill befordra. Det är detta som är grunden för den moraliska indignationen från vår sida. Dagens Nyheter blev så häpen över att vi anlägger moraliska synpunkter på en politisk debatt, att tidningen antog att det var fråga om något slags ryggmärgstänkande. Nej, herr talman, det är inte fråga om något ryggmärgstänkande. Vi tror att moral och politik hör ihop, vi tror att det skall finnas en samhörighet mellan vad man säger och vad man vill arbeta för. Detta är inte saker som någon skall sitta på Dagens Nyheters redaktionsstol och skoja med och framställa som sådant som ingen behöver ta på allvar. Jag har redan redogjort för vad som ligger bakom det som Dagens Nyheter betecknar som ryggmärgstänkande. Vi hamnar ideligen i precis samma situation: man driver en linje, som i praktiken förefaller att ligga mycket nära socialdemokratins, men för denna linje utnyttjar man det missnöje som kan finnas. Vi har under detta år sett flera sådana exempel — om herrarna vill skall jag gärna utförligt redogöra för det. Precis så gick ni till väga när det gällde investeringsbanken. Först kom ni med en massa prat om statlig och socialistisk dirigering för att sedan ansluta er till vår linje. Jag gör ett undantag för herr Hedlund, som hela tiden enligt min mening följde en förnuftig linje härvidlag. Detsamma gäller för honom i EEC-frågan. Men där fick man från de borgerliga partierna, i varje fall folkpartiet, ideligen höra, hur tafatt och slappt regeringen handlade denna ödesfråga för nationen, varefter de gav sin anslutning till regeringsförslaget, trots att de förut hade gjort allt de kunnat för att underminera tilliten till det vi syftade med vårt förslag. Jag gör, som sagt, i dessa två fall undantag för herr Hedlund. I devalveringsfrågan kan jag däremot inte göra något undantag. Större virrighet än den som från borgerlig sida visades i devalveringsfrågan lär icke en grupp politiker som säger sig beredda att överta landets ledning ha lyckats prestera. Nu gäller det hyresregleringens avskaffande. År efter år arbetar man för att nå ett resultat, och man har även möjlighet att göra detta, men i sista ögonblicket kan man inte behärska sig utan frestas att utnyttja det missnöje som man vet att hyresgästerna otvivelaktigt hyser. Vad mittenpartierna här gjort har väl ändå diskvalificerat dem från att överta ledningen av detta lands affärer. När jag fick klart för mig vad som hade inträffat tillät jag mig att säga till en tidning: »För tillfället är det herr Holmberg som är oppositionens ledare!»